Fru talman! Skolministern tar återigen upp frågan om underlaget för skolan. Jag håller självfallet med. Vi kan inte ha en skola som baserar sig på ett par elever. Samtidigt säger hon att Norrlands inland är absolut viktigast och att det är där vi måste lägga vår bas. Men problemet är, återigen, att över 200 av Sveriges kommuner minskar i invånarantal. Någonting måste göras. Konkreta förslag måste komma till. Jag har fortfarande inte hört Ingegerd Wärnersson svara konkret på någon av mina frågor. Skolministern pratar också om merkostnaden för glesbygden och kostnadsutjämningssystemet. Här skulle jag vilja säga att nedläggningen av glesbygdsskolorna egentligen strider mot de intentioner som finns i kostnadsutjämningssystemet, där bidragsbeloppet inte ändras om en kommun väljer att lägga ned sin glesbygdsskola. Många kommuner har ju fortfarande bidraget kvar, trots att man inte har några skolor. Det här måste man ändra på nu. Skolministern tog också upp samverkan. Det är mycket viktigt, men återigen: inga konkreta förslag. IT-satsningen är mycket viktig, men där går ju skolministerns förslag tvärtemot. Här satsar man återigen på de stora städerna och de skolor där man har många elever. Vi är inte överens, Ingegerd Wärnersson. Några konkreta förslag har inte kommit upp. Min slutsats när man inte vill svara på frågorna blir att skolministern och regeringen inte tar den här problematiken på allvar. Landsbygdsutvecklingen och skolorna på landsbygden finns inte med i regeringens prioriteringar. Jag hoppas att skolministern och regeringen tar den här frågan på allvar och kommer med konkreta förslag.
Fru talman! Jag var ärligt intresserad av skolministerns förhållningssätt och syn på de här frågorna. Jag är också glad för dessa synpunkter. Jag ser ett värde i glesbygdsskolan i sig som man över huvud taget inte får förlora. Det är viktigt att vi behåller denna mångfald för de barn som är i behov av den här typen av social gemenskap, närhet till natur osv. Här kan också barn som har farit illa många gånger må bättre. Jag ser också att det finns andra fördelar. Vi bör på riksnivå ha ett intresse av att ha kvar denna mångfald i svensk skolkultur, om jag får kalla det så, där glesbygdsskolorna på ett unikt sätt kan fånga både barnet och föräldrarna och dessa behov. Sedan tror jag att det är jätteviktigt att man skall kunna bo överallt i landet och få samma service och tillgänglighet. Det är naturligtvis oerhört viktigt. Men vi får inte glömma bort det enskilda barnets olika behov och den tillfredsställelse den här typen av verksamhet kan ge. Jag tror att den här debatten också kan göra att vi uppmärksammar de specifika karakteristika som kännetecknar glesbygdsskolan. En del av dem kanske också skulle kunna fångas upp och implementeras i en större skola. Jag önskar att vi också skulle kunna ha t.ex. en gymnasieskola som fick leva i denna miljö så att många av de elever som är trasiga på olika sätt och av olika anledningar skulle må bättre också i gymnasieutbildningen. Jag hoppas att skolministern tar med sig det.
Fru talman! Sofia Jonsson säger att hon inte får några konkreta svar. Det beror kanske på att Sofia Jonsson inte riktigt har klart för sig vem som bestämmer över vad. Det är inte så att jag som skolminister kan styra vad som sker i 200 kommuner om människor flyttar åt ett eller annat håll. Jag kan inte heller bestämma hur många skolor som skall finnas i varje kommun. Det är ett kommunalt ansvar. Vad jag kan göra, som en ledamot i regeringen, är att se till att vi stöder regionerna och har en bra regionalpolitik i Sverige - genom att arbeta med EU:s strukturfonder, genom att ge särskilda stöd till kommunerna och genom skatteutjämningssystemet. Tittar man på vad som styr själva kostnadsutjämningen mellan kommunerna ser man att det är sådant som kallortstillägg, uppvärmingskostnad, befolkningsminskning - där kommer den alltså in: inte antalet skolor, men befolkningsminskning -, byggkostnader, administration och svagt befolkningsunderlag. Där kan jag vara med och påverka. Efter utredningen har remissen nu varit ute bland alla kommunerna, och i det förslag som kommer att presenteras i april månad är jag delaktig i att stötta de kommuner som har det svårare än andra. Men jag kan aldrig bestämma hur många skolor som skall finnas i en kommun. Jag kan underlätta för skolorna, se till att de får en bra undervisningssituation genom IT Jag kommer tillbaka med anledning av en interpellation och då kommer jag att svara mycket mer detaljerat när det gäller omfattningen och tillgängligheten med IT. Den väntar, därför går jag inte in på att svara direkt på den frågan. När vi utformar kompetensutbildning för lärarna tycker jag att det är viktigt att vi ser till att den blir tillgänglig även för de små skolorna. Jag för samtal med de skolledare som finns i de här berörda områdena och då säger jag faktiskt Norrland. Jag kan se glesbygdsskolor på andra håll i Sverige också, men där finns verkligen det specifika problemet. Det finns på inget sätt anledning att tro att jag inte bryr mig om de här skolorna. Jag bryr mig om varje skola som finns i Sverige och försöker hitta möjligheter för den.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

Att kunna läsa och skriva är naturligtvis bland de allra viktigaste av dessa kompetenser. Vi kan inte vara nöjda förrän alla elever når målen både i grund och gymnasieskolan. Det ingår därför i Skolverkets generella uppdrag att utvärdera om mål och betygskriterier är rätt satta och om resultaten motsvaras av verkliga kunskaper, bl.a. genom att analysera de nationella proven. Jag vill bemöta några av Ulf Nilssons sifferuppgifter i interpellationen. Fullt så dyster är nämligen inte bilden av den svenska skolan. Jag tycker inte att man kan säga att 20 % av eleverna i gymnasieskolan misslyckas, när andelen elever som går ut gymnasieskolan med grundläggande behörighet till högskolan är 83,7 %. I internationell jämförelse är detta en häpnadsväckande hög siffra. Det är på samma sätt ett gott resultat att ca 91 % av alla elever som lämnar grundskolan har godkända betyg i svenska, engelska och matematik och därmed är behöriga att gå ett nationellt program på gymnasieskolan. Även resultatet på de nationella proven i årskurs 9, där t.ex. 94 % når godkänt i svenska, är i detta avseende mycket bra. I gymnasieskolan når nästan 95 % av eleverna Godkänt i Svenska B. Larmrapporter om ungdomars dåliga läs och skrivkunnighet kommer med jämna mellanrum. Jag tror visserligen att man skall ta dem på allvar, men att man också kritiskt skall granska budskapet och underlaget. Kan man göra en säker bedömning av en ung människas framtida läs och skrivmöjligheter genom att enbart granska en uppsats som skrivs i början av gymnasieutbildningen? Jag anser att vi måste ha förtroende för att lärarna gör professionella bedömningar av kunskapsnivån och sedan avgör vilka pedagogiska åtgärder som behöver vidtas för elevernas skrivutveckling. Det finns naturligtvis stora möjligheter att göra läs och skrivundervisningen bättre både i grund och gymnasieskolan. I den inspektörsrapport som Skolverket just publicerat finns en mycket intressant genomgång av hur de besökta skolorna arbetar med läsoch skrivprocessen. Bl.a. påpekar inspektörerna att alla lärare, särskilt i de senare årskurserna i grundskolan och i gymnasieskolan, borde ta ett större ansvar för elevernas läs och skrivutveckling inom sina egna ämnen. Svenskläraren kan inte ensam ta detta ansvar. Det finns många andra intressanta förslag i denna rapport, och jag överväger nu hur vi skall gå vidare med denna. Den andra frågan gäller om betygssättningen är könsneutral. Såvitt jag kan förstå finns det ingen grund för att tro att flickor blir diskriminerade vid betygssättningen. I Skolverkets undersökningar kan man se att flickorna genomgående både har bättre resultat på de nationella proven och sedan också får bättre betyg än pojkarna i samtliga ämnen utom idrott och hälsa.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Skolministern diskuterar i svaret utförligt uppgifterna om betyg och kvalitet i skolan. Det är en viktig och intressant diskussion, där vi båda drar olika slutsatser. Men det jag blev besviken på när jag hörde svaret var att skolministern inte alls besvarar min fråga, om det finns ett behov av att utvärdera hur betygen motsvarar kunskapsmålen. Själva kärnan i min interpellation var den viktiga frågan om betygen ger en rättvis bild av elevens kunskapsnivå. Bakgrunden till min fråga är att det just är eleven som drabbas när han eller hon skickas vidare till en utbildning som är för svår. I den svenska skolan finns det alltför många exempel på elever som har upplevt hela skolgången som ett misslyckande. De har tidigt släppt kontakten med skolämnena, men ändå gått vidare i systemet. Till sist kommer de ut på en arbetsmarknad där kunskaperna inte räcker till. Rapporterna från olika läsforskare tyder på att var femte elev som börjar i gymnasiet inte har tillräcklig förmåga att läsa och förstå någorlunda avancerade texter. Samma problem finns när det gäller skrivförmågan. Fru talman! Skolministern valde att tona ned problemen i skolan. Eftersom hon valde att kommentera det antal elever som misslyckas måste jag också göra det. Skolministern sade att 83 % av eleverna som gick ut gymnasiet har behörighet till högskolan. Då glömmer hon att andelen elever som inte fullföljer sin utbildning också är ca 20 % och att många av dem måste läggas till i statistiken, eftersom de slutar före årskurs 3. Hur man än räknar kommer varje år ungefär 20 000 elever ut utan full gymnasiebehörighet i Sverige. Jag tycker att de här siffrorna borde tvinga oss till en allvarlig diskussion om vad som är fel både i grundskolan och i gymnasieskolan. Fru talman! Jag kan inte tycka annat än att en viktig uppgift bör vara att ta reda på om våra mätinstrument fungerar så att vi verkligen får reda på vad som händer i skolan. Det är först när vi verkligen vet hur det står till i skolan som vi kan hjälpa de elever som bäst behöver hjälp. Vi hjälper dem inte genom att blunda för problemen. Därför vill jag än en gång fråga skolministern om hon inte tycker att det är en väsentlig uppgift att undersöka om betygen motsvarar kunskapsmålen eller om jag skall tolka svaret som att vi inte kan vänta oss en sådan utvärdering. Min andra fråga gällde om betygen är rättvisa mellan flickor och pojkar. Att döma av resultaten på många av de nationella ämnesprov som finns från grundskolan verkar det vara större skillnad mellan flickor och pojkar än vad betygen visar. Vore det inte bättre att verkligen undersöka betygen än att bara tro att de är rättvisa? Fru talman! Vi fick för några år sedan ett nytt betygssystem. Det har satt sin prägel på arbetet i skolan och på reglerna för hur eleverna skickas vidare i utbildningssystemet. Jag tycker därför att det är en utbildningspolitiskt viktig uppgift att nu gå vidare och undersöka hur betygssystemet fungerar. Det är beklagligt, inte minst för eleverna, om regeringen inte vill ta några initiativ till en grundlig genomgång av hur betygen fungerar i verkligheten.
Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på skolministerns svar på Ulf Nilssons interpellation. Det är klart att när skolministern säger att skolans viktigaste uppdrag är att ge alla elever den kompetens som behövs för fortsatta studier och för ett rikt yrkesliv och socialt liv måste alla hålla med om detta, likaså att läsa och skriva är något av det allra viktigaste som finns för att nå denna kompetens. Det är just genom att behärska språket som vi klarar även andra ämnen i skolan. Sedan kan man alltid diskutera, vilket Ulf Nilsson också var inne på, hur bra skolan är. Man kan bolla siffror lite hur som helst. Det är 83,7 % som får grundläggande behörighet till högskolan. Det är inte så att 83,7 % har godkänt betyg i alla kärnämnen. Skulle man kräva det blir det en betydligt lägre siffra. Larmrapporterna är i sig allvarliga. Sedan kan det vara intressant att se vad de egentligen mäter. Jag såg nyligen en lokal rapport som visar att läsförståelsen i vissa skolor inte ökar utan minskar med åren. Läsförståelsen blir mindre i sjuan, åttan och nian än tidigare. Vad ger skolan om eleven inte blir bättre på att förstå vad han läser utan sämre - även om texterna förstås är något svårare på högstadiet än på mellanstadiet? Men det är ändå positivt att vi nu kan diskutera hur betygen skall se ut, hur de skall jämföras och vilken utvärdering som skall ske. Vi diskuterar inte längre om det skall finnas betyg eller inte. Det nya betygssystemet har gjort att eleverna är mer medvetna om betygen och kraven för de olika betygsstegen. Det är bra. Men detta har gjort att lärarna tenderar att koncentrera sig mer på kvantitetsmått än kvalitetsmått. Det är lättare att betygssätta kvantitet - antalet sidor, antalet kapitel, antalet böcker - än kvaliteten i det hela. Det behöver ses över. Jag vet att frågan finns med i diskussionen om hur betyg sätts, men den bör betonas. Det nya betygssystemet synliggör eleverna på ett annat sätt än de gamla relativa betygen. Den som fick en etta eller en tvåa var kanske ledsen över det, men det sade inte lika mycket som att få Icke godkänd i ett ämne. Mycket av diskussionen i dag beror på att man direkt ser att man inte klarar en kurs genom att inte få betyget Godkänd. Ulf Nilsson tog upp frågan om könsdiskriminering i sin interpellation. Vi vet alla att pojkarna ofta är betydligt mer talföra än flickorna. De tar ett större talutrymme i klassen. Flickorna är oftare än pojkarna tysta och stillsamma, men minst lika duktiga. I samband med prov kan de hävda sig och få bra betyg. Just för flickorna är det viktigt att inte ha något bortfall i de obligatoriska ämnesproven - om det nu är så stort som 20 %. Just för de tysta flickorna är proven viktiga, så att de kan visa hur duktiga de är. Därför måste riksdagen och regeringen betona stenhårt att de obligatoriska ämnesproven måste genomföras så att de tysta flickorna får en chans att hävda sig. Jag gissar att skolministern berörde något rapporterna om A-, B och C-miljöerna. Om jag får tid för det i nästa inlägg skall jag säga några ord om det också.
Fru talman! Skolministern! Ulf Nilsson visar i sin interpellation på fenomenet att elever går vidare till högre stadier utan att ha för dessa nödvändiga kunskaper. Han nämner några undersökningar, bl.a. Birgitta Allards, som pekar på det problemet. Jag är lite tveksam. Mats Myrberg, föredragande i Kunskapslyftskommittén, menar att de resultaten kan ifrågasättas visavi andra forskningsresultat. Problemet kvarstår dock; alltför många elever har alltför stora brister i sina kunskaper. Det är viktigt att varken förstora eller förringa den situationen. Jag har tolkat interpellanten att han vill reda ut begreppen måluppfyllelse och bedömning i form av betyg. Det är kanske inte självklart att betygen verkligen mäter det som är tänkt att målen för skolans undervisning skall vara. Betygen kan inte alltid översättas med att det inte går att klara kommande studier. På Ulf Nilssons fråga om betygen motsvarar kunskapsmålen, svarar skolministern att denna fråga redan ingår i Skolverkets generella uppdrag. Skolministern påpekar att hon har förtroende för lärarnas professionella bedömningar och att de avgör vilka pedagogiska åtgärder som skall vidtas. Jag vill inrikta mitt anförande främst på detta. Vi kristdemokrater vill gärna se frågorna från den enskilde elevens perspektiv. Det är ytterst Evas och Lasses liv och framtidsmöjligheter det hela handlar om. Allt lärande bygger på någon typ av motivation. Om Eva och Lasse inte förstår eller själva omfattar vilka svagheter de har kan de inte heller åtgärda dem. Därför vill vi upprepa det vi kristdemokrater påpekat så många gånger, nämligen behovet av tätare betygssteg och framför allt behovet av kontinuerliga utvecklingssamtal. Där skall lärare tillsammans med elever, och gärna föräldrar, kunna följa elevens utveckling och därmed snabbt upptäcka svagheter, som då snabbt kan åtgärdas. Eleven skall självklart ha inflytande över de åtgärder som vidtas. Det är förödande när unga människor tvingas genomlida en skolgång som de på grund av basala kunskapsbrister inte kan tillgodogöra sig. Men kunskapsbristerna hade kunnat åtgärdas om de upptäckts i tid. Därför menar vi kristdemokrater att varje elev har sina olika behov vid olika tillfällen under skolgången. Genom att följa utvecklingen kontinuerligt och på ett nyanserat sätt, gärna genom skrivna dokument och nyanserad betygssättning, kan elevens behov tillgodoses på ett bättre sätt. Eleven skall i förekommande fall få extra stöd så tidigt som möjligt i sin skolgång. Det är rimligt att inte alla kan lära sig lika mycket på lika lång tid. Därför bör tidsfaktorn spela en särskilt viktig roll. Det är rimligt att skolorna använder det extra år som finns när behov föreligger, så att eleven kan tillgodogöra sig den undervisning som ges. Att bara skjuta problem framför sig leder till mer skada än nytta. Fru talman! Hur tänker skolministern utöka möjligheterna till flexibilitet, så att elevers specifika behov skall kunna tillgodoses?
Fru talman! Först vill jag tacka samtliga tre interpellanter för att vi är överens om att vi skall prata om framför allt de elever som inte klarar våra mål. Det är bra och positivt att ni alla tre berör just de eleverna. Det känns för mig som skolminister bra. Vi får ett stort antal rapporter som visar på hur situationen ser ut i skolan. Det kan vara betygsrapporter, det kan vara kunskaper om läs och skrivsvårigheter osv. Ibland kan det vara aningen förvillande med den stora mängden rapporter för att veta till vilken man skall sätta mest tilltro. De är av skiftande dignitet. Jag följer noggrant OECD-rapporterna. De är mycket gediget framtagna. Vi har prioriterat att få delta i de rapporterna - fastän de kostar mycket. Den senaste OECD-rapporten visar att läs och skrivförmågan hos elever och vuxna är bra i Sverige. Den visar att niondeklassare i Sverige motsvarar gymnasieungdomar i t.ex. USA. Jag sätter tilltro till den rapporten. Samtidigt finns det rapporter som visar hur betygen har fallit ut. Även om jag säger att jag är nöjd, är jag fortfarande inte nöjd så länge inte alla har nått målet. Det finns ca 10 % som vi fortfarande måste arbeta intensivt med. Jag skall kort försöka besvara många frågor. Ulf Nilsson ställde en fråga om hur jag följer upp förhållandet mellan betyg och kunskapsmål. Det ligger i Skolverkets ständiga uppdrag, vilket innebär att vi kontinuerligt får in rapporter till departementet som visar på kopplingen. I dag har jag ingen anledning att säga att det brister. Samtidigt är det viktigt att hela tiden ha en revidering av målen i kursplanerna. Det var syftet när de en gång kom till. Vi kommer att se resultatet av den stora revideringen hösten 2000. Då skall det vara en samsyn mellan grundskola och gymnasium, förutom betygskriterierna och målen i kursplanerna. Detta är en viktig fråga, och den är väl värd att debattera när resultaten finns. En annan fråga gällde könsförhållandena, dvs. om betygssättningen är könsneutral. Den statistik som finns mellan pojkar och flickor och betygsstegen visar följande. För betyget Icke godkänd finns 3 % av flickorna och 55 % av pojkarna. På nivån Väl godkänd är flickorna bättre. Flickorna är också mycket bättre på nivån Mycket väl godkänd. I de rapporter som jag har kan jag alltså utläsa att det stämmer med de nationella proven när det sedan kommer till själva betygssättningen. Det är Skolverkets rapporter. Vad skall vi då göra med de elever som har de största behoven? Vi återkommer med två förslag. Det ena förslaget kommer i funkispropositionen i maj, och där kommer jag att ta upp det kommunala ansvaret och även möjligheten till individuell studieplan för de elever som visar sig behöva en planering som kan sträcka sig från grundskolan in i gymnasieskolan. Det är eleverna med de absolut största behoven.
Fru talman! Det är, som sagt var, de enskilda elever som misslyckas i skolan efter avslutad skolgång, som inte har en fast grund att stå på, som vi skall hjälpa vidare in i vuxenlivet. Det är för deras skull som vi diskuterar det här. Det är vi naturligtvis helt överens om. Skolministern sade i sitt svar att vi måste visa förtroende för lärarna, och jag är verkligen beredd att hålla med om det. Det är just lärarna som reagerar över inte minst problemen i gymnasieskolan och som i sina remissvar osv. beklagar sig över att de inte kan hjälpa alla elever. Här behövs naturligtvis ett helt batteri av åtgärder. Det gäller att ge elever stöd väldigt tidigt i grundskolan och att upptäcka vilka elever som behöver stöd. Det behövs fler betygssteg, som någon sade, och möjligheter att vara flexibel med tiden. Det som jag valde att diskutera nu var just hur vi följer upp huruvida betygen motsvarar kunskapsmålen. Det är en av många frågor; vi hinner tyvärr inte i dag prata om allting som vi behöver diskutera när det gäller skolan. Jag håller inte med skolministern där. Det jag har läst mig till och fått veta vid besök på Skolverket är att vi inte kommer att få någon information från Skolverket om olika nationella prov i relation till betygsstatistik och betygskurvor. Det finns inte något sådant tydligt uppdrag. Min fråga var om skolministern vill ge Skolverket ett tydligt uppdrag att sätta betygen i relation till nationella prov, ämnesprov osv.
Fru talman! Jag berörde kort i slutet av mitt första inlägg den rapport som vi fick från Skolverket den 15 januari där olika skolmiljöer beskrivs. Man kallar dem A-, B och C-miljöer. I A-miljön, som är den idealiska, använder man språket, modersmålet, som ett aktivt redskap, inte bara i ämnet svenska, eller modersmål, utan i alla ämnen. Lärarna tar där ett gemensamt ansvar för att eleverna tränas i att använda språket på bästa sätt. För att detta skall fungera krävs en bra undervisning i litteratur, inte att man läser om litteratur utan att man läser litteratur och får tid att läsa romaner, skönlitteratur, och inte bara små delar, snuttifiering. Jag vet som lärare att man kan känna sig pressad att bara ta fram sådant som inte är tråkigt för tillfället, men lästräning tar tid och måste ges tid. När det gäller åtgärder måste man vara medveten om vikten av en kontinuerlig bedömning och värdering av elevernas framsteg genom hela grundskolan. Om eleverna inte kan läsa tillräckligt bra under de tidigare skolåren kan de inte bara automatiskt slussas vidare upp i skolan. Ofta blir eleven och föräldrarna medvetna om brister på allvar först när det ges betyg i årskurs 8. Då är det ibland alldeles för sent, om åtgärder inte sätts in tidigare. Bristerna är mycket lättare att avhjälpa när barnen är 7-8 år än när de är 15 år, om man inte börjar tidigare. Om man inte får sätta betyg tidigare i skolan, före årskurs 8, måste det finnas rejäla mått på hur eleverna lyckas eller eventuellt misslyckas, då man fortfarande kan sätta in resurser. Jag skulle allra sist vilja fråga skolministern hur hon ser på detta med att verkligen ge en adekvat information om elevernas kunskaper när de inte räcker till, långt innan de får betyg och hur föräldrarna skall få reda på detta. Även om det är en kommunal angelägenhet är det också viktigt att vi i riksdag och regering har en synpunkt på detta.
Fru talman! Nu kommer jag med litteratur som Ulf Nilsson efterlyste exempel på. Jag har här en rapport som visar på det samband som Ulf Nilsson efterlyser, och den är utgiven av Skolverket. Jag lägger den här på bordet så att Ulf Nilsson har möjlighet att titta på den. Den heter Skolbetygen i gymnasieskolan vårterminen 1997. Där tar man upp de kriterier som Ulf Nilsson efterlyste. Jag går vidare till att kommentera frågan vad vi kan göra för de elever som behöver en särskild satsning. Jag vet att utbildningsutskottet i dag har justerat gymnasiepropositionen. Jag har ännu inte hunnit se hur slutjusteringen blev, men jag har fått viss information. Jag tycker att det här är ett första steg för att hjälpa de elever som har de största behoven i gymnasieskolan. Det krävs mycket satsning, och satsningen skall givetvis göras i grundskolan först och främst. Målet måste vara att de allra flesta elever har blivit färdiga när de lämnar grundskolan. Vi måste också se till att gymnasieskolan får bättre resurser. Gymnasieskolan skulle ta emot alla elever, men de gavs inte den möjligheten. Jag ser då att vi kan vidta vissa åtgärder, som jag kan bidra med. Det är kompetensutbildning för lärare. Det är att också uppmärksamma kommunpolitikerna på hur mycket pengar man har totalt sett inom gymnasieskolan, att det inte bara gäller att göra attraktiva, ganska dyrbara program, utan också avsätta medel till elever som har större behov. Det finns alldeles för få specialpedagoger i gymnasieskolan, och vi har elever som har behov av sådana. Vi behöver också kunna använda samma medel som finns inom grundskolan, t.ex. arbeta med åtgärdsprogram, som också ger rätt till mer undervisning och mer tid. Detta kommer jag också att lägga fram förslag om. Utvecklingssamtalet fanns med i gymnasiepropositionen, men Lars Hjertén tar upp det också i samband med grundskolan. Utvecklingssamtalet måste bli bättre, och det är skolans skyldighet att se till att det blir bättre. Det skall inte bara vara så att läraren informerar om det som tycks vara viktigt för föräldern, utan det skall vara ett samtal från båda parter. När eleverna så kan skall de också delta i detta. Det skall vara ett mycket ärligt samtal. Utvecklingssamtalet ser jag som första steget för de elever som behöver ett åtgärdsprogram, där man skall sätta in konkreta förslag för att förbättra för just elever som har speciella behov. Jag kunde i utbildningsinspektörernas rapport läsa att många kommuner använder sig av test och diagnoser redan i årskurs 2. Men när man väl har gjort test och diagnoser sker ingen åtgärd. Det är ju kommunens skyldighet - man har t.o.m. fått svart på vitt hur det ser ut. Malmö nämndes tidigare i dag vid frågestunden. Malmö kommun är en av de kommuner som var med i rapporten och som visade på brister i det här avseendet. Malmö kommun har infört obligatoriska nationella prov för årskurs 5, men man vidtar ingen åtgärd efteråt. Det måste finnas både-och. Det är ingen poäng om vi från riksdag och regering säger att det här skall finnas om kommunerna inte fullföljer det. Jag kommer att följa upp detta som visas i den rapport som inspektörerna har tagit fram. Sist vill jag ta upp skönlitteraturen. Där man verkligen har lyckats är i de kommuner som nästan har börjat när barnet föds. De har alltså haft en så fin tradition att de har överlämnat en bok till föräldrarna till nyfödda barn. Markaryd i Småland har t.ex. gjort enorma satsningar. Där gick de ut tidigt och började med att göra även föräldrarna medvetna om litteraturens betydelse. Jag har följt olika skolor, och jag brukar nämna som exempel att jag har sett sjätteklassare läsa Vilhelm Moberg. Alla i klassen läser; de som har läs och skrivsvårigheter får stöd.
Fru talman! Jag håller med skolministern om att det är spännande och roligt att se de nya sätt att arbeta som växer fram i den nya skolan. Jag tillhör verkligen inte dem som vill måla en helt negativ bild av allt det stimulerande utvecklingsarbete som pågår i skolan. Det gäller inte minst inom läsning och skrivning, där man inte längre har det som en isolerad företeelse utan försöker genomsyra alla ämnen med detta att man skall utveckla förmågan att läsa och förmågan att skriva. Det är viktigt. Över huvud taget tror jag att det är mycket i en sådan här diskussion som vi kan vara överens om när det gäller sådant som vi vill arbeta vidare med. Vi kan också vara överens om att det är bra att Skolverket börjar samla in en massa uppgifter och att det är viktigt, som skolministern sade, att sätta press på kommunerna, så att de verkligen jobbar med utvärderingen och drar några slutsatser av de resultat som de får. Man jag menar fortfarande att det är en skillnad mellan min - och många andras - och regeringens syn på skolpolitiken. Man vågar inte riktigt ta i de svåra frågorna. Skall elever gå vidare till gymnasiet trots att de inte har tillräckliga kunskaper? Skall man dölja detta genom att låta dem gå på ett individuellt program som många hoppar av från? Skall man våga fatta de svåra besluten och visa svart på vitt hur många som inte kan tillräckligt mycket? Jag skall titta på den rapport som skolministern vänligt donerade här. Min information är alltså att det inte är någon riktig jämförelse mellan nationella prov och annat. Man kan hänvisa till forskare, även om de inte alltid har rätt. Men, t.ex. Bo Sundblad har haft starka argument. Han menar att det finns en påtaglig risk att kommunerna, nu när eleverna inte kommer in på nationella program om de inte har godkända betyg, pressas att sätta för höga betyg, vilket är mycket negativt för de elever som får de betygen. Då skickas de vidare och får inte den hjälp som de behöver. Jag menar att regeringen inte riktigt vågar öppna ögonen och se det svåra med det här, även om vi är överens om mycket annat.
Fru talman! Jag uppskattar ärligt skolministerns syn och medvetenhet när det gäller den här frågan. Den är ju oerhört viktig för hur skolan skall lyckas. Vi kan satsa väldigt mycket på vår skola, på reformarbete och utvecklingsarbete, och jämfört med många andra länder har vi gjort det. Men om man inte tar tag i de oerhört djupa och viktiga frågorna attitydmässigt kommer vi kanske inte riktigt ända fram. Jag vill gärna poängtera att vi från vårt håll vill lyfta fram elevernas inflytande och deras möjlighet att i utvecklingssamtal tillsammans med lärare och gärna också med föräldrar reflektera kring sitt eget lärande, så att de tidigt lär sig att se vad de saknar och måste jobba med. I och med vår skolförordning finns det möjlighet att stoppa in ett extraår tidigt i skolan, men enligt mina erfarenheter utnyttjas det alltför sällan. Skolministern eller någon annan har kanske andra erfarenheter. När lärarna tidigt - kanske i årskurs 2 eller 3 - upptäcker att det kommer att behövas lite extra tid så ger man ändå inte det där extraåret eller utnyttjar det som en god resurs. Det kanske bara handlar om tiden. Det är inte så bara, men det är relativt enkelt att åtgärda tidigt i skolgången. Det är dit jag vill komma. Man skall, trots allt, kunna lämna grundskolan med de färdigheter och kunskaper som behövs för att kunna tillägna sig gymnasiet. Men jag tycker att det är synd om man lägger gränsen vid grundskolan. Man skall kunna tillägna sig årskurs 5, 6, 7 osv. Jag funderar över om skolministern vill säga någonting om hur man skall få lärare, föräldrar och elever att tidigt använda tiden och den flexibilitet som finns i vårt system.
Fru talman! Jag tror att det är oerhört viktigt att man just utgår från den enskilde eleven när man skall göra den individuella studieplanen och att man tittar på alla möjligheter som i dag står till buds för att kunna göra en individuell studieplan. I dag finns det möjlighet att gå tio år i grundskolan, om så behövs. Det finns också möjlighet att förlänga gymnasieutbildningen med ett år, om så behövs. Men det viktiga är att man tittar på den enskilde eleven. Skolan har inte rätt att vänta till det första betyget är satt. Det finns en skyldighet, och det är därför vi har diagnostiska prov redan i årskurs 2. Många gånger upptäcker man faktiskt redan på förskolan vilka barn som har behov av mer stimulans. Nu pratar jag om ett litet antal barn. Det är viktigt att veta att jag nu börjar med att tala om de få som har de största behoven. De måste verkligen få den här planen. Man måste fundera över hur mycket tid som skall avsättas för t.ex. ämnet svenska. Behövs mer av det ämnet, eller behöver det utvecklas i samband med andra ämnen? Jag kan ta som exempel ett invandrarbarn som har kommit senare till Sverige, som inte är färdigt med sitt eget modersmål och som skall lära sig svenska. Finns det en möjlighet att avvakta med engelskan? Det här är en fråga som kräver en balansgång. Men om man avvaktar med engelskan måste man skriva ett kontrakt och garantera att eleven får sin engelska senare under gymnasietiden. Jag vill bara säga en sak om det tionde året i grundskolan. Jag har precis lyssnat till en rapport från Skolverket som beskriver vad ungdomar tycker om att komma in på gymnasiet. Det var roligt att få höra att ungdomarna är nöjda med gymnasiet. De känner att de blir mötta med respekt, och de växer i sin sociala kompetens. Det som är mindre roligt är att de inte har känt det så på högstadiet. Detta gör att många av dessa elever, även om de inte är färdiga, föredrar att gå över till gymnasiet och möta en ny värld. Och nu kommer kritiken mot lärarna: De är trötta på sina lärare och vill inte vara kvar i grundskolan. Därför är det så viktigt att eleven är med i den här planeringen och ser vad han eller hon själv skulle kunna må bäst och utvecklas mest av.

Fru talman!

Christel Anderbergs fråga är något förvånande, eftersom situationen i Sverige är den att föräldrar har rätt att välja skola för sina barn. Likaså är etablering av fristående skolor tillåten, och fristående skolor har, i enlighet med regeringens proposition Fristående skolor m.m. , i allmänhet rätt till offentliga bidrag som i princip är likvärdiga med de ekonomiska resurser vilka offentliga skolor får. Mot denna bakgrund anser jag att några ytterligare åtgärder inte behöver vidtas.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Men jag måste säga att om skolministern är förvånad över min fråga är jag minst lika förvånad över hennes svar. Min fråga grundar sig på ett beslut fattat av Nordiska rådet på sessionen i Oslo i november förra året. Rådets beslut innefattar en rekommendation till de nordiska ländernas regeringar att inleda ett arbete för att förverkliga en nordisk friskolekonvention som ger föräldrarna rätt att fritt välja skola för sina barn och som tillåter etablering av fria skolor och ger dem finansiella villkor som gör det möjligt att driva en god skolverksamhet också vid de fristående skolorna. Men i beslutet ligger också att konventionen skall garantera och säkerställa fristående skolors möjlighet att verka med samma trygghet, stabilitet och långsiktighet som den offentliga skolan. Stabiliteten och långsiktigheten är avgörande för människors vilja och möjlighet att starta fristående skolor, för möjligheten att rekrytera goda lärare och kan också vara avgörande för föräldrars beslut att bryta upp från sitt hemland och ta ett arbete i ett annat nordiskt land. Vi har ju sedan länge ett samarbetsavtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som är till gagn för dem som söker arbete på en alltmer internationaliserad arbetsmarknad. I realiteten finns det dock stora praktiska problem. Om en svensk familj överväger att flytta till Danmark vet föräldrarna att deras barn kommer att tappa minst ett halvårs skolundervisning innan de hjälpligt börjar komma i kapp språkmässigt. Barnens skolgång kan bli avgörande för familjens beslut att inte pröva på att arbeta i ett annat nordiskt land. Statsrådet säger att fristående skolor i Sverige i allmänhet har rätt till offentliga bidrag som i princip är likvärdiga med de offentliga skolornas resurser. Jag vill dock påstå att det är rätt långt mellan principerna och verkligheten. Vi kan ta Borås som exempel. Där gick det dåvarande socialdemokratiska kommunalrådet ut och förkunnande att han såg det som sin viktigaste politiska uppgift att stänga den finska skolan i kommunen. Han lyckades. Skolan är numera nedlagd. Det här exemplet skulle kunna mångfaldigas. Det har väckt berättigad kritik hos våra nordiska bröder i öst. Nu gällde dock inte min fråga vad det är som faktiskt gäller i Sverige. Nordiska rådets beslut innefattar en uppmaning till alla de nordiska regeringarna att ta upp en diskussion för att komma fram till en gemensam överenskommelse om en nordisk friskolekonvention. Mot denna bakgrund är det uppseendeväckande att statsrådet så snävt ser till sitt eget nationella revir och över huvud taget inte berör den nordiska dimensionen i sitt svar. Om alla Nordens regeringar tar lika legärt på Nordiska rådets beslut måste man ju på allvar ifrågasätta om det nordiska samarbetet har något existensberättigande. Någon åtgärd borde väl ändå Nordiska rådets beslut föranleda, t.ex. ett uppdrag till de nordiska samarbetsministrarna att tillsammans ta upp den här frågan och diskutera den.
Fru talman! Jag kan förstå att man har diskuterat frågan i Nordiska rådet, men jag har tittat på den ur ett svenskt perspektiv. Om jag jämför hur de nordiska länderna t.ex. har följt Europarådskonventionen om möjligheten att starta en fristående skola, ser jag att vi i dag väl uppfyller den tolkning som Sverige har gjort av Europarådskonventionen. I jämförelse med våra nordiska grannländer har vi kommit längre. Jag vill påstå att t.ex. Norge har gjort en feltolkning av den här konventionen, eftersom man utesluter möjligheten för vissa grupper att starta en fristående skola. Jag tycker att det förslag som Nordiska rådet har lagt fram väl inlemmas i Europarådskonventionen såsom Sverige har tolkat den. I dag finns det inga hinder för att starta en skola på sådan premisser. Vi har våra finska skolor. Vi har skolor för olika etniska tillhörigheter, språkliga tillhörigheter och pedagogiska fristående skolor. Det finns inget hinder för föräldrar att starta den här typen av skola som kanske värnar speciellt om danska eller norska barn, vilket det nu skulle vara. Det är därför som jag har givit det svar som jag har gjort. Jag ser inga som helst hinder för detta.
Fru talman! Under sin tid som medlem i EU har ju Sverige inte gjort sig särskilt känt som drivande i internationellt samarbete. Men hittills har vi i alla fall värnat det nordiska samarbetet i alla avseenden. Jag hoppas att vi skall fortsätta med det. Det är möjligen så att det inte finns några hinder. Men som jag sade i mitt första inlägg är det ibland ett väldigt stort steg mellan teorin och praktiken. Även om regeringen centralt har sagt att det inte finns några hinder för att starta fristående skolor i Sverige, därtill tvingad av olika europeiska konventioner, finns det ju faktiskt ett mycket stort motstånd på det kommunala planet mot inrättandet av friskolor. Jag nämnde Borås kommun som ett exempel. Det finns många exempel på detta. Vad som ligger bakom Nordiska rådets beslut är ju att människor måste kunna veta vilka regler det faktiskt är som gäller. Man kan inte ha den här osäkerheten att det visserligen är tillåtet att driva en friskola, men det är inte säkert att det berörda nordiska landet kommer att ge den skolan sådana ekonomiska förutsättningar att den kan överleva under de två år som jag har blivit erbjuden anställning vid ett finskt eller danskt företag. Det är den här långsiktigheten och stabiliteten som en majoritet av Nordiska rådets parlamentariker har efterlyst. Om nu Sverige ligger långt framme på det här området, vilket kanske kan diskuteras, vore det väl väldigt bra om vi tog initiativet till att få de andra nordiska länderna med oss så att vi gemensamt kommer överens om vad det är som skall gälla på det här området. Man kan inte utesluta att Nordiska rådets beslut kommer att föranleda någon av de andra nordiska regeringarna att ta ett initiativ i frågan. Vilken beredskap finns det i så fall hos den svenska regeringen att ta upp ett samarbete på det här området? Det är ju samarbete som vi efterlyser, skolministern. Det är detta som Nordiska rådets beslut går ut på och inte bara ett konstaterande av vad det är som gäller i de olika länderna. Nordiska rådet får ju ibland kritik för att mest vara en diskussionsklubb där parlamentariker från de nordiska länder träffas, pratar, har social gemenskap och äter goda middagar. Deltagande i diskussionsklubbar är inte min favoritgren. Därför var jag väldigt glad över att Nordiska rådet i den här frågan fattade ett mycket konkret beslut som man kan jobba vidare med och få fram en ordning som är ägnad att underlätta för människorna i de nordiska länderna i deras vardag. Därför måste jag tillstå att jag är lite besviken över att rådets beslut om en nordisk friskolekonvention har tagits emot så kallsinnigt.
Fru talman! Jag skall först kommentera hur läget ser ut just nu när det gäller friskolorna i Sverige. Då hänvisar jag till den rapport som Skolverket presenterade i slutet av 1998. De har ju i uppdrag att följa friskolornas situation. I rapporten konstateras att majoriteten av lägeskommunerna har varit positiva till att en fristående skola startas, men det gäller inte alla. Knappt en tredjedel är fortfarande negativa. Där har vi fortfarande ett stort politiskt ansvar att tala om vilket regelsystem som gäller och riksdagens ställningstagande till fristående skolor. I rapporten konstateras också att förvånansvärt få kommuner framhöll att den fristående skolans eventuella etablering skulle medföra några negativa följder för kommunernas skolväsende. Om man ser många år tillbaka tycker jag att detta är en mycket positiv utveckling. Men jag tänker bifalla Christel Anderbergs ena önskan. Vid ministermöten skall jag ta upp ett samtal om de fristående skolorna. Jag tänker också redovisa den utveckling som vi har haft här i Sverige. Jag kommer också att hänvisa till det förslag som ni har lagt fram. Jag kommer alltså att visa på den svenska utvecklingen och ta upp ett samtal om hur det ser ut i de nordiska länderna.
Fru talman! Jag är helt överens med skolministern om att det har varit en positiv utveckling på det här området, även om den inte har gått i den takt som vi moderater ibland skulle önska. Jag vill avslutningsvis tacka statsrådet för den mycket positiva avslutningen på hennes inlägg i den här frågan. Kan vi komma så långt att frågan i alla fall lyfts upp på bordet i det nordiska samarbetet i något sammanhang är jag för dagen mycket nöjd och ber att få tacka för det.

Fru talman! Åsa Torstensson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en lagändring i syfte att stärka den lokala demokratin och utvecklingskraften. Verksamheterna i kommunerna har stor betydelse för sysselsättningen, samhällsekonomin och den enskildes välfärd. Att beslutanderätten utövas av lokala organ med representativt styrelseskick innebär en spridning av makten i samhället genom att fler medborgare får vara med och fatta beslut. Det skapar förutsättningar för medborgaren att påverka och utöva inflytande över verksamheten och att utkräva ansvar av dem som leder verksamheten. När medborgaren involveras i lokala beredningsoch beslutsprocesser ger detta i många fall en god träning i demokratin och dess arbetsmetoder. Vi vet samtidigt genom Kommunala förnyelsekommmitténs arbete som finns redovisat i betänkandet Förnyelse av kommuner och landsting att kommunernas utformning av sina arbetsformer påverkar människors förutsättningar att delta i samhällslivet som politiskt förtroendevalda. Vi som är politiskt aktiva har ett gemensamt ansvar att ta till vara det intresse och den kunskap som finns hos de medborgare som medverkar i olika lokala demokratiförsök och verka för att detta engagemang på olika sätt bidrar till att stärka och vidareutveckla den representativa demokratin. Jag menar att vi måste göra en bred analys av den situation vi har framför oss. Såväl ur ett nationellt som ett lokalt perspektiv är det viktigt att närmare studera de demokratiska konsekvenserna av olika lokala experiment. Regeringen har mot denna bakgrund givit Statskontoret skall även föreslå former för ett fortsatt utvecklingsarbete vad gäller en nationell uppföljning av förnyelsearbetets effekter på demokrati och rättssäkerhet. Uppdraget skall slutredovisas den Regeringen tillsatte också under 1997 en utredning om folkstyret i Sverige inför 2000-talet . Ett syfte är att närmare studera hur medborgarnas deltagande kan underlättas. Vad det gäller valdeltagandet har tre forskargrupper fått Demokratiutredningens uppdrag att analysera varför deltagandet i valet 1998 sjönk. Forskargrupperna skall beskriva och förklara valdeltagandets variationer och den nedgång som ägde rum i 1998 års val. Tillsammans kommer de att ge en god bild av valrörelsen och valdeltagandet. Studierna skall vara klara den 1 oktober och kommer att dokumenteras inom Demokratiutredningens skriftserie. Vad det gäller medborgarnas aktiva deltagande i det lokala samhällslivet lämnade Det beredningsarbete som nu har inletts vid Justitiedepartementet skall belysa hur den lokala demokratins arbetsformer bättre kan tillvarata medborgarnas engagemang och samtidigt bidra till att stärka den representativa demokratin. Medborgarens vilja och förutsättningar att utföra kommunala förtroendeuppdrag är en av flera betydelsefulla frågor som skall uppmärksammas i detta arbete. Det handlar bl.a. om vilka åtgärder som krävs för att förbättra de förtroendevaldas situation och därigenom både underlätta rekryteringen till politiska förtroendeuppdrag och att motverka avhopp från dem.

Fru talman! Jag vill åter visa statsrådet min uppskattning för att vara så tillmötesgående i sin öppenhet när det gäller att finna förändringar i kommande lagstiftning, om jag uppfattade ministern rätt. Det är naturligtvis ett mycket långsiktigt arbete. Men vi får också, tycker jag, vara medvetna om att det är så mycket som inte fungerar i dag. Vi kan inte vara rädda för att vidta åtgärder som vi inte vet utgången av. Det är viktigt eftersom det i dag finns stora grupper som inte är delaktiga i samhällslivet och i det som vi förtroendevalda har med oss som något naturligt. Jag tror mycket på att finna för Sverige mer otraditionella former av direktdemokrati in i den kommunala sfären. Det är där som basen ligger. Om man upplever att den demokratiska sfären på kommunal nivå fungerar ger det också grunden för en delaktighet i samhällslivet totalt sett. Mycket av ambitionerna framgent måste ligga på att se över vilka lagstiftningar vi har som motverkar en positiv demokratisk utveckling på den lokala nivån. Jag vet också att det finns en trygghet i den tradition vi har som bygger på de politiska partiernas styrka. I dag har vi alla, som representanter från vilket parti vi än pekar ut, problem med att vara den demokratiska förnyelsefaktor som medborgarna behöver. Man kan inte frånsäga sig sitt ansvar som politisk företrädare. Men man måste vara medveten om att det är arenor som måste lyftas fram för att jag som politiker över huvud taget skall kunna möta nya kommande förtroendevalda. Jag tror att det är en väg att öppna för människor att komma direkt in i det vi allmänt kallar den kommunala sfären som många gånger kanske upplevs mer som administration än som politik.
Fru talman! Jag tror att Åsa Torstenssons och min syn på de här frågorna ligger mycket nära varandra. Det känns så. Jag är beredd att vända på alla stenar som kan vändas för att se vilka åtgärder vi kan vidta för att förstärka demokratin lokalt och nationellt i Sverige. Det är jag beredd att göra, och även sådant som kanske hittills har uppfattats som otraditionellt. Jag tror att vi är i det läget att vi måste våga sådant som man tidigare inte har ansett vara riktigt av nöden tvunget. En av de sakerna tror jag handlar om politikerrollen. Du sade något om att vi måste se otraditionellt på hur vi skall förändra våra arbetsformer. Jag håller med om det. Vi måste säkert förändra både regelverk och arbetssätt. Men jag tror att vi också måste fundera över hur vi uppträder som politiker. Du avslutade ditt inlägg med att säga att politiken har blivit väldigt mycket administration. Jag tror att också politikerrollen många gånger har blivit för mycket lik tjänstemannarollen. Ett förändringsarbete måste innefatta både regelverk, arbetsformer och rollbefattningar av alla oss aktörer. Det finns mycket att se över, och det håller vi på med just nu inom Justitiedepartementet.

Fru talman! Magnus Jacobsson har frågat statsrådet Lars-Erik Lövdén om han är beredd att vidta åtgärder för att flytta länsgränsen mellan Uppsala och Västmanland så att Heby kommun blir en del av Uppsala län och om regeringen har någon tidsplan för en förändring av länsgränsen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Ärendet om ändrad länstillhörighet för Heby kommun inkom till dåvarande Inrikesdepartementet den 7 december 1998. Eftersom indelningsfrågor hanteras av Kammarkollegiet som första instans överlämnades ärendet dit den 21 december 1998. Det är således inte regeringen utan Kammarkollegiet som för närvarande hanterar ärendet. Jag kan därför i dagsläget inte göra några kommentarer i sakfrågan.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Britta Lejon för svaret. Samtidigt vet vi ju båda att det till syvende och sist är regeringen som kommer att hantera frågan. Jag har två följdfrågor. Den ena gäller trots allt ett tidsperspektiv. Det har blivit viktigare för mig efter att jag har pratat med folk från Heby kommun. Man säger att oavsett ja eller nej är tidsplaneringen bra att ha. Det har att göra med vilka relationer man redan nu har till sina grannkommuner, och vilka relationer man har till Uppland och Västmanland. Jag tycker därför att regeringen borde kunna ha någon form av tidsperspektiv i frågan. Det kunde vidare vara intressant att höra om man har någon egen uppfattning om värderingen av en lokal folkomröstning. Jag förstår att man inte här och nu kan säga om folkomröstningen skall vara det enda utslagsgivande. Med tanke på de demokratidiskussioner som förs vore det dock bra med någon form av synpunkt från regeringen på en folkomröstning där närmare 60 % av befolkningen har sagt att den gärna vill flytta länsgränsen.

Fru talman! Jag vill följa upp den fråga som sist ställdes. Det är sällan som man får ett väldigt tydligt utslag i en folkomröstning. I det här fallet har nästan Eftersom Britta Lejon nyss sträckte på sig och sade att hon var Sveriges första demokratiminister, borde det för henne kanske vara relativt enkelt att svara på frågan just ur demokratisk synpunkt. Jag vill fullfölja med några frågor till. I statsrådets svar meddelas att frågan har överlämnats till Kammarkollegiet som första instans. Såvitt jag förstår är Kammarkollegiet i det här fallet inte beslutande instans, utan frågan ligger hos Kammarkollegiet närmast för utredning. Det är regeringen som fattar beslutet, inte Kammarkollegiet. Det är viktigt att se på vilket resultat utredningen kan ge. När Kammarkollegiet gör en utredning om kommunindelning är det fråga om en mycket fördjupad utredning, eftersom det är många saker som man då måste titta på. I det här fallet är frågan förhållandevis enkel. Den berör landstingen i Uppsala län och Västmanlands län, och dessa två landsting har redan avtal sinsemellan beträffande sjukvården. Det är väldigt svårt att föreställa sig att det skulle uppstå några svårigheter där. Flyttningen av gränsen görs av den statliga länsadministrationen. Min fråga till Britta Lejon är: Om Kammarkollegiets utredning visar att det inte föreligger några svårigheter att tillmötesgå Heby kommun, är statsrådet då beredd att utifrån folkomröstningsresultatet se till att vi får ett mycket snabbt beslut i det här ärendet?
Fru talman! Jag tänker inte delta i den här debatten för att exakt klara ut hur det skall bli. Vi är väl alla besjälade av att i god svensk tradition låta Kammarkollegiet utreda den här frågan i hela dess vidd och värdera de olika aspekter som finns på det här. Det är lätt att säga att nästan 60 % eller i det närmaste 6 av 10 har uttalat sig för en överflyttning till Uppsala län. Man kan också säga att 4 av 10 har uttalat sig för att vara kvar i Västmanlands län. Enligt mitt sätt att resonera har även det en viss betydelse när man skall värdera folkomröstningsresultatet. Till detta kommer det faktum att 80 % av dem som har röstat i Tärnsjödelen av Heby kommun har sagt att de vill vara kvar i Västmanlands län. De tillhör sedan gammalt Västmanlandsdelen av Heby kommun. Detta är inte någon ny fråga, utan den har varit föremål för debatt ända sedan kommunsammanläggningen 1970 med mer eller mindre stark intensitet. Jag skulle inte vilja hålla med Lennart Hedquist när han säger att det är en mycket enkel fråga, dels med tanke på folkomröstningsresultatet, dels med tanke på att det är landstingen i Västmanlands och Uppsala län som är berörda. Man har i andra sammanhang också talat om länstrafiken och tyckt att det när det gäller biljettsystemet är besvärligt med den gräns som nu finns. Ett överförande till Uppsala leder ju bara till att man flyttar på den gränsen. Den kommer även i fortsättningen att finnas kvar. Jag menar med detta resonemang att en del av de frågor som har att göra med folks större rörlighet, pendling och annat måste lösas alldeles oberoende av om Heby tillhör Västmanlands eller Uppsala län. Den typen av problem finns också i många andra sammanhang. Jag vill när det gäller folkomröstningen också poängtera att den alldeles övervägande delen av de människor som har röstat för överflyttning till Uppsala län är de som bor i den del av Heby kommun som tidigare tillhörde Uppsala län. Det går en mycket klar skiljelinje vid den gamla länsgränsen. Också det är måhända något att observera i den här diskussionen. Fru talman! Jag vill till sist understryka att jag tycker att det är viktigt att Kammarkollegiet gör en ordentlig analys av det här och då också ser till helheten i frågan. Det är inte bara så enkelt som att det finns avtal mellan landstingen i Uppsala län och i Västmanlands län beträffande sjukvården. För Sala lasarett har naturligtvis det underlag som Heby står för en alldeles avgörande betydelse. För Akademiska sjukhuset i Uppsala spelar det underlaget ingen roll. Däremot är det naturligtvis viktigt att människorna har god och nära tillgång till sjukvård.
Fru talman! Jag skall försöka ge någon form av svar på frågan om tidsperspektiv, så långt jag är informerad och har möjlighet därtill. När det gäller frågorna om en värdering av sakläget tänker jag faktiskt be om förmånen att för närvarande få avstå från att svara. Jag gör det delvis med hänvisning till att detta för närvarande inte ligger på regeringens bord men också därför att jag instämmer i Göran Magnussons beskrivning att det inte är någon väldigt enkel fråga. Jag tänker, liksom alla andra intresserade i frågan, med spänning emotse Kammarkollegiets utredning. Såvitt jag har förstått har Kammarkollegiet i dagsläget remitterat frågan till berörda instanser. Om jag uppfattat rätt har man begärt in svar till den sista maj. Det är den tidsplanering som jag över huvud taget har kännedom om. Jag vet inte alls vad Kammarkollegiet därefter har för tidsplanering för sitt eget vidkommande, men sådant är läget just nu.

Fru talman! Jag vill efter det svaret tacka Britta Lejon för att hon har deltagit i debatten. Även jag delar Göran Magnussons analys att detta inte är en enkel fråga. Man måste utreda vilka konsekvenser den får. I mitt sista inlägg vill jag säga att jag tror att det är oerhört viktigt för demokratins skull att man lyssnar också till en lokal opinion. Med detta vill jag avsluta mitt deltagande i den här debatten i dag.
Fru talman! Man kan naturligtvis när man yttrar sig om huruvida den här frågan är enkel eller svår göra en relativ bedömning. När jag sade att frågan är förhållandevis enkel utgick jag från en jämförelse med kommundelningsfrågor. Göran Magnussons partivänner i Västmanland har i det här sammanhanget fört fram en ganska befängd tanke, om en delning av Heby kommun. Exakt hur man har tänkt sig, om det skall bli två skilda kommuner, varav en skall tillhöra Västmanlands län och en Uppsala län, eller om en del skall överföras till Sala kommun och en del till Uppsala kommun, är höljt i dunkel. Jag vill bara klarlägga att man med ett sådant sönderhackande inte gör frågan enkel. Då måste Kammarkollegiet naturligtvis göra en ganska omfattande utredning. Att däremot flytta en kommun till ett annat län, varvid två landsting som har ett samarbete sinsemellan berörs, är en betydligt enklare fråga. Därför var min fråga till Britta Lejon följande: Om Kammarkollegiets utredning visar att det här skulle kunna gå bra, är regeringen då beredd att fatta ett snabbt beslut mot bakgrund av ett entydigt folkomröstningsresultat? Jag tycker inte att det skulle vara särskilt svårt för ett statsråd att besvara en sådan fråga, särskilt inte om man är Sveriges första demokratiminister. Låt mig sedan ställa en avslutande fråga. Det är tydligen så att länsindelningsfrågor kan avgöras av regeringen utan hörande av riksdagen, och då är min fråga till Britta Lejon: Avser regeringen att här fatta beslut om länsbytet utan att underställa ärendet riksdagen?
Fru talman! Får jag först säga att vad gäller frågan om det här är svårt eller enkelt kan jag hålla med om att allt ju kan jämföras med någonting annat. Det är alldeles uppenbart. Men som västmanlänning ser jag det väl inte alldeles enkelt att tappa 5-6 % av befolkningen. Det är ju faktiskt det som det handlar om här. Regeringen och riksdagen har att med något slags överblick över hela landet se till hur riket skall vara indelat i kommuner och län, så alldeles problemfritt tycker jag fortfarande inte att det är, även om Lennart Hedquist engagerat argumenterar utifrån den utgångspunkten. Frågan om att dela Heby kommun har väl inte varit uppe till någon större diskussion såvitt jag vet i varje fall, men jag kan ju ändå notera av motionerna att döma att Lennart Hedquist och hans parti ju är ganska intresserade av att dela kommuner och underlätta på den punkten, så jag förstår inte riktigt Hedquists indignation om just det skulle vara en fråga som dyker upp i Hebysammanhanget. Denna fråga har som sagt inte varit föremål för någon diskussion, så vi får väl se hur det kan gå på den punkten. Jag vill gärna säga igen att vi naturligtvis får avvakta Kammarkollegiets utredning. Jag har inte något behov av att det skall ta lång tid, men jag tycker samtidigt att det måste få ta den tid som behövs för att man skall kunna göra en riktig avvägning där man ser till helheten i den här frågan. Till syvende och sist är det ändå det som det handlar om. Möjligen är det också så att fortsatta regiondiskussioner skulle kunna kasta lite nytt ljus över den här frågan då länstillhörigheten kanske inte är lika viktig som andra aspekter. Men det är lite för tidigt att säga någonting om det i dag.
Fru talman! Lennart Hedquist frågade mig om regeringen avser att fatta beslut utan hörande av riksdagen. Det är klart att det hade varit bra om jag här hade kunnat säga någonting. Om vi hade legat i tid på ett helt annat sätt hade det varit möjligt för mig att besvara den frågeställningen. Men det är svårt för mig att i dag föregripa både Kammarkollegiets och regeringens fortsatta hantering av ärendet, så jag kan tyvärr inte ge något svar som klargör detta i dag.
Fru talman! Även om jag tackade förut blir jag lite förvånad. Lennart Hedquists första fråga gällde ju om Kammarkollegiet kommer fram till att det här fungerar och om det är klart med att man har en folkomröstning; eftersom båda dessa saker hänger ihop borde statsrådet kunna säga ja i alla fall. Göran Magnusson sade att kommundelning inte har varit uppe till diskussion. Så har nog jag inte uppfattat det när jag har varit uppe i Heby. Snarare är kommunfullmäktige eniga om att kommunen absolut inte skall delas. Detta har alltså varit uppe till diskussion, och man säger nej till den delen. Det tror jag är viktigt att ha med sig. Det är ett enigt Heby som vill i en riktning, men självklart måste man ju se hur det påverkar både Västmanland och Uppland, och därav är det bra med en utredning. Men om nu utredningen kan landa i samma riktning som folkomröstningen vore det ju glädjande om regeringen inte sade nej.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att undanröja de orättvisor som finns när det gäller den enskildes kostnader för IVF-behandlingar. Att hälso och sjukvårdslagens ramparagraf säger att målet för hälso och sjukvården skall vara en god hälsa och vård på lika villkor betyder inte att det inte kan finnas skillnader i hur vården organiseras och hur resurserna prioriteras på olika håll i landet. Som Barbro Westerholm mycket väl känner till är det sjukvårdshuvudmännen själva som, utifrån ansvaret att ge invånarna en god vård, självständigt finansierar och beslutar hur de organiserar och bedriver vården inom sitt område. Den enskilde sjukvårdshuvudmannen bestämmer således hur mycket resurser som skall avsättas för behandling av ofrivillig barnlöshet. Riksdagen ställde sig år 1997 bakom det förslag till riktlinjer för prioriteringar inom hälso och sjukvården som lagts fram i proposition 1996/97:60 om prioriteringar inom hälso och sjukvården, ett beslut som Barbro Westerholm själv var delaktig i. I propositionen konstaterades att det hos flertalet ofrivilligt barnlösa par finns en påvisbar biologisk rubbning såsom resttillstånd efter tidigare sjukdom eller en pågående kronisk sjukdom och därmed ett klart hälsorelaterat behov. Enligt riktlinjerna bör behandling av ofrivillig barnlöshet höra till prioriteringsgrupp III, dvs. den näst lägsta prioriteringsgruppen. Hit hör vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar. Den utredning som föregick propositionen föreslog att behandling av ofrivillig barnlöshet skulle prioriteras lägre och placeras i något som utredningen kallade "gränsfall". Som jag påpekade inledningsvis beslutar sjukvårdshuvudmännen självständigt hur resurserna skall fördelas inom landstinget. De riktlinjer riksdagen ställt sig bakom kan därför inte vara annat än rådgivande. behandling eller som beslutat att endast finansiera ett visst antal behandlingar per par har i flera fall gjort det efter moget övervägande av vilka prioriteringar de anser bör göras eller som de anser krävs i det egna landstinget. I några fall har frågan tagits upp till förnyad prövning bl.a. mot bakgrund av nya medicinska rön som medför större säkerhet och bättre resultat. Således har Landstinget Sörmland omprövat sitt tidigare beslut så att IVF-behandling i fortsättningen kommer att ligga inom det offentliga åtagandet igen. Västerbottens läns landsting, som under en period inte heller finansierat IVF-behandling, har tagit upp frågan till förnyad diskussion. På flera håll har också samverkan på regional nivå kommit till stånd. Jag vill också framhålla att behandling av ofrivillig barnlöshet på intet sätt är den enda fråga där variationer i policy förekommer mellan landstingen. Med självständiga landsting ligger det i sakens natur att vissa variationer förekommer. Men det är naturligtvis viktigt att skillnaderna inte är för stora. Det är därför glädjande att kunna konstatera att samverkan på regional nivå i flera fall lett till att likartade kriterier används vid ställningstagande till behandling av ofrivillig barnlöshet. Slutligen vill jag också poängtera att det är viktigt med en öppen, levande debatt kring prioriteringsfrågorna. För att understödja detta har regeringen inrättat en särskild delegation, Prioriteringsdelegationen, med uppgift att bl.a. sprida kunskap om riktlinjerna för prioriteringar. Att värdera effekterna av de riktlinjer riksdagen beslutat om är en annan central uppgift för delegationen. Hit hör bl.a. att bedöma om vissa grupper drabbas på bekostnad av andra.
Fru talman! Jag får först tacka socialministern för svaret. Upprinnelsen till den här interpellationen om kostnader för in vitro-fertilisering var ju den fråga jag ställde till socialministern under den allmänna frågestunden för några veckor sedan. Då hade socialministern inget svar att komma med utan föreslog att jag skulle återkomma med en interpellation. Det är därför vi står här nu. Nu har jag fått svar, och dem vill jag kommentera punkt för punkt. Jag är väl medveten om att sjukvårdshuvudmännen har rätt att organisera vården på det sätt de finner lämpligt och att det kopplas till resursanvändningen. Men jag som var med när hälso och sjukvårdslagen förbereddes och antogs - jag var i Socialstyrelsen då - är lika medveten om att den här portalparagrafen om vård på lika villkor innebar att det inte skulle vara några väsentliga medicinska skillnader över landet. Det kan finnas olika sätt att behandla för att nå samma mål. Ett exempel på det är ju läkemedelsbehandling av högt blodtryck som varierar över landet. Man kan uppnå samma effekt till väldigt olika kostnader. För hela landet kan det röra sig om besparingar på 300 miljoner om man använder den billigaste behandlingen som ger bästa resultat. I förslaget till hälso och sjukvårdslag skriver man också att vårdsökande bör erbjudas en till behovet individuellt anpassad vård och behandling. Vårdformen bör garantera så kvalificerade resurser som problemen kräver. De skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och andra kvalitetsnormer. När hälso och sjukvårdslagen antogs handlade det ju just om detta att ge landstingen frihet att organisera vården på det sätt som de fann bäst, men man fick inte ge avkall på de medicinska kraven. När Prioriteringsutredningen kom var det trångt om resurser och man gjorde upp de olika kategorierna. Vi ställde oss bakom de grundläggande tankegångarna där. Jag tycker att det är viktigt att framhålla att socialutskottet i sitt betänkande uttryckligt sade att vårdbehovet i varje enskilt fall måste bedömas utifrån förutsättningarna i just det fallet. Vården av en och samma sjukdom kan därför enligt utskottets uppfattning under olika stadier hamna i olika prioriteringsgrupper. Vilken diagnos eller sjukdom det är fråga om är inte det viktiga. Med andra ord varnar det här riksdagsbeslutet för att man alltför slaviskt följer de här reglerna. Det ena fallet är ju inte det andra likt inom hälso och sjukvården. Jag tycker att det synsätt vi hade i riksdagen och i socialutskottet har kommit bort i debatten när man har kommit till så olika principer när det gäller in vitro-fertiliseringen och kostnaderna för den. En annan prioriteringsgrad som man har inom medicinen är ju om det är bråttom eller inte, om det är ett svårt fall eller inte. När det gäller in vitrofertilisering kan det vara bråttom. Man blir för gammal. Då finns det kanske inte tid att bunkra upp alla de pengar som man behöver. Jag vill gärna lyssna på socialministerns kommentarer till det som jag har sagt här. Sedan har jag lite annat att komma med också.
Fru talman! Den grundläggande problemställningen handlar ju om hur vi hanterar huvudmannaskapet för sjukvården. Jag tror att det är viktigt att slå fast den decentralisering som gäller för svensk hälsooch sjukvård. Det är gott för sjukvårdens utveckling att ansvaret i allt väsentligt ligger på landstingen, men också numera på kommunerna när det gäller en viss del av vården. Därmed får vi också acceptera att det finns skillnader. Det är viktigt, som jag har påpekat, att dessa skillnader inte får vara för stora och att de skall vara acceptabla ur hälso och sjukvårdssynpunkt. På just det här området kan man alltså konstatera att landstingen har valt olika modeller. Det är inte riktigt så som Barbro Westerholm säger att de medicinska indikationerna är desamma. Det visar sig i själva verket när Socialstyrelsen har gjort sin översyn att de medicinska indikationerna inte är desamma i landstingen, dvs. man har olika bedömningar. Det betyder alltså att de olika landstingen och de olika sjukvårdshuvudmännen skiljer sig i sina ställningstaganden också när det gäller bedömningen av indikationerna. Därmed blir frågeställningen snarare i vilken mån vi kan tro att landstingen är beredda att ta sitt ansvar i dialog med medborgarna och mellan de politiska partierna. Jag tycker att det är ganska glädjande att det nu sker en omprövning, som jag har påpekat, i flera landsting. I Sörmland, där jag själv bor, har man nu ändrat sitt ställningstagande. Jag har fullt förtroende för att landstingen kan göra en bedömning, och jag anser inte att det är vår sak att ange hur man skall hantera den här problemställningen. Detta är sjukvårdshuvudmännens sak, och det är sjukvårdshuvudmännens ansvar att se till att medborgarna blir korrekt behandlade i det här fallet.
Fru talman! I Socialstyrelsens lägesbeskrivning om provrörsbefruktning i Sverige framgår det väldigt tydligt att det från den medicinska sidan inte finns några diskrepanser när det gäller bedömning av när man skall erbjuda hjälp med provrörsbefruktning. Det kan gälla kvinnor med förstörda äggledare, det kan gälla män som har icke fullt fungerande testiklar osv. På den punkten föreligger alltså inga geografiska skillnader. Behandlande läkare är överens. Det är landstingen som utgår från andra grunder. Utgångspunkten där är om människor har rätt att föda egna barn eller inte. Det är där det finns olika politiska uppfattningar. Det är väl också det som har gjort att man kommer fram till de här olika ståndpunkterna. Konsekvenserna som det här har är att par som har släktingar med pengar eller egen ekonomi kan betala. Det finns de som lånar. Jag mötte ett par som sade: Vi flyttar till moster, för moster bor i ett landsting där man kan få det på vårdavgift. Det här blir ju väldigt stötande i ett land som just hävdar att människor skall ha samma möjligheter. Plånboken styr i det här fallet. Det som jag tycker är glädjande i sammanhanget är ändå att landstingen rör sig mot att finansiering skall ske genom patientavgifter. Det är då att hoppas att den grupp som socialministern tar upp, vad den nu hette, också utvärderar diskrepanserna ordentligt och gör det i samråd med Statens beredning för utvärdering av medicinsk teknologi. Det är ju den grupp som sitter inne med den samlade kunskapen om olika behandlingsformer. Är det nu så att det är ont om pengar för den här verksamheten kan jag se t.ex. läkemedelsområdet som ett alldeles utmärkt område där vi kan spara pengar. Jag nämnde behandling för högt blodtryck. 300 miljoner lägre kostnader skulle vi kunna få genom att välja effektiva läkemedel till lägre kostnad. Vi kan göra andra saker också. Vi kommer in på rökningen om en liten stund, och där kan vi spara miljardbelopp i vården. Min förhoppning är att den här gruppen nu tar upp frågan med prioritet. Det handlar om unga människor eller människor som närmar sig medelåldern som psykiskt mår dåligt av situationen och som känner sig kränkta för att man inte får det stöd man tycker att man borde ha rätt till, eftersom de medicinska värderingarna av möjligheterna att få barn genom provrörsbehandling är så entydiga.
Fru talman! Jag utgår från att Prioriteringsdelegationen kommer att göra en utvärdering av hur riksdagens riktlinjer följs upp i landstingen. Därmed får vi också ett bättre underlag för att diskutera i vilken mån sjukvårdshuvudmännens beslut och hantering av behandlingarna faktiskt leder till att vissa grupper drabbas på bekostnad av andra. Till sist rör vi vid den centrala frågeställningen, nämligen vem som har ansvaret. Jag skulle önska mig att de som är kritiska till hur de egna landstingen hanterar de här frågorna för en debatt i sina landsting, ställer frågor till ansvariga landstingspolitiker och ber dem att göra en annan prioritering. Jag tror inte att bedömning av IVF-behandlingar egentligen är en resursfråga. Jag tror inte att det är landstingens resurser som hindrar, utan man gör helt enkelt olika bedömningar och ser på behandlingar med olika angelägenhetsgrad. Därför blir det till sist en fråga om politiska bedömningar, och jag hoppas att våra partivänner gemensamt skall kunna agera i landstingen.
Fru talman! Jag tror att vi båda är överens om att det är bra att landstingen har ett ansvar. Har man ansvar och ansvaret ligger för högt upp i pyramiden tror jag att man känner mindre för de beslut som fattas än om man fattar decentraliserade beslut. De här besluten kräver kunskap och inlevelse. Jag skulle önska att man när man tar ansvar i landsting och kommuner verkligen läste igenom både förarbeten till betänkanden, propositioner, utskottsbetänkandena här i huset och även debatterna. Det ger bakgrunden till att lagparagraferna ser ut som de gör. Tyvärr är det så att lagparagraferna ibland läses för stelbent. Det var ju det som vi var rädda för när vi häromåret i riksdagen fattade beslut om prioriteringar och därför hade både hängslen, livrem och säkerhetsnålar i texterna. Men det känns ändå som om man inte har tagit texterna till sig. Men Prioriteringsdelegationen har förhoppningsvis gjort det, och jag kan försäkra att mitt parti kommer att föra ut den här debatten i landstingen framöver.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att åstadkomma långsiktiga insatser för att förebygga att ungdomar börjar använda snus och andra nikotinhaltiga produkter. Nikotinet är enligt WHO:s kriterier en beroendeframkallande drog och har en hög beroendeframkallande potential. De farmakologiska effekterna av nikotinet i tobaken är helt avgörande för både drivkraften att fortsätta använda tobak och för svårigheterna att sluta. En mycket stor del av dem som regelbundet använder tobak, är också nikotinberoende. Beroendet sätter delvis individens egen vilja ur spel och gör det omöjligt att betrakta tobaksbruket som enbart en fråga om "fritt personligt val". Den snabba tillvänjningen gör det också extra angeläget att förhindra att barn och ungdomar börjar använda tobak och fastnar i ett nikotinberoende, innan de ännu kan fullt ut bedöma hälsoriskernas storlek och de framtida svårigheterna att sluta med tobak. Erfarenheten visar att många ungdomar tror att de har full kontroll över det egna tobaksbruket och att de lätt kan sluta om de bara vill. Först senare i livet inser de att detta varit en illusion, och att beroendet många gånger gör det ytterst svårt att sluta med tobak. Nikotinberoende i sig har i allmänhet inte betraktats som ett hälsoproblem, utan intresset har koncentrerats till de skador som orsakats av andra beståndsdelar i tobak eller tobaksrök. Därför har ansträngningarna att minska dessa skador i ökande utsträckning medfört en beredvillighet att acceptera nikotinbruk i andra former än rökning. Användningen av snus har ökat samtidigt som attityden till snusning blivit alltmer tillåtande. Läkemedelsindustrins marknadsföring av nikotinläkemedel har också ökat. Även om syftet med dessa läkemedel är en långsam nedtrappning mot ett totalt avbrott av nikotintillförsel, så kan användningen av vissa av dessa produkter ibland leda till långvarigt fortsatt bruk. Arbetet mot tobakens skadeverkningar måste genomföras på bred front. Information och upplysning är en del i arbetet. Att förhindra tobakens tillgänglighet för de unga, och då särskilt för unga kvinnor, är en annan viktig del för att förhindra tobakens skadeverkningar. I detta sammanhang är lagen om åldersgräns vid 18 år för inköp av tobak grundläggande. miljoner kronor årligen under en treårsperiod skall fördelas av Folkhälsoinstitutet till projekt som syftar till att påverka inställningen till tobak hos barn och ungdomar. De beviljade projekten innehåller ett stort mått av innovativa tankar, där nytänkandet står i fokus: Teaterverksamhet av unga för yngre, en generalsatsning på tobaksfri miljö för landets största fritidsverksamhet för flickor, nämligen ridsporten. Andra projekt är t.ex. att Västernorrlands Idrottsförbund tillsammans med Örebro Läns Idrottsförbund och Statens skolverk i uppdrag att genomföra en nationell granskning av skolans arbete bl.a. avseende undervisning om tobak, alkohol och andra droger. Granskningen skall innehålla en kvalitativ bedömning som inkluderar eventuella skillnader i undervisningen mellan de olika skolformerna. Den skall också värdera hur drogundervisningen på skolorna har förändrats och utvecklats över tid och vilken effekt detta haft på elevernas bruk av och attityder till tobak, alkohol och andra droger samt kunskaper om riskerna med droger. Granskningen skall redovisas senast den 15 januari år Regeringen arbetar också aktivt med frågor som berör tobaksprevention inom EU. Direktivet Genomförandet av direktivet bereds för närvarande i Under 1998 har ett särskilt handlingsprogram för att minska bruket av tobak utarbetats av Folkhälsoinstitutet. Handlingsplanen överlämnades till regeringen i januari i år och bereds även denna i Regeringskansliet. Det är enligt min uppfattning viktigt att åstadkomma långsiktiga insatser för att förebygga att ungdomar börjar använda nikotinhaltiga produkter. Regeringen har som inriktning att kunna lägga fram en proposition innehållande dels ett genomförande av Slutligen vill jag nämna att även Nationella folkhälsokommittén avser att utarbeta en långsiktig nationell handlingsplan mot tobak med speciellt fokus på barn och ungdomar.
Fru talman! Skälet till att jag tog upp den här debatten var den snusdebatt som Inge Carlsson och socialministern förde i kammaren den 28 januari i år, då jag tyvärr var på annat håll och inte kunde delta. Även om socialministern uttryckte sig försiktigt, gav debatten som helhet ett intryck av att cancerfaran kanske inte är så stor när det gäller snuset. Det kan i sin tur leda till ett allmänt intryck att snus är ofarligare än cigaretter och att man därför gärna kan byta till snus. Då blir jag oroad. Det första skälet till oro är att de studier där snusets cancerrisker studerats inte utesluter att användningen är förenad just med sådana risker. Snus innehåller nitrosaminer, som är bland de mest cancerframkallande ämnen som vi känner. Jag har själv arbetat på ett laboratorium där man använde de här substanserna för att framkalla tumörer på råttor. Dessa behandlades sedan med läkemedel som man avsåg att använda i cancervård. Alla som har sett en sådan råtta full av tumörer känner nog en viss aversion mot att använda de här preparaten på sig själva. Att vi i dag inte har några bra data beror på att snusets användning var ganska begränsad fram till 60-talet, då den minskade ytterligare. Det var då mest äldre män som använde snus, och de hann väl inte utveckla cancer under den tid som de brukade sitt snus. Men nu ökar användningen. Observationstiderna sedan ökningen började är dock för korta för att kunna avslöja om här föreligger risk t.ex. för cancer i matstrupen, där nitrosaminerna kommer att passera, i blåsan eller i njurarna. Varningstexten kan möjligtvis ändras från "orsakar cancer" till att redovisa att snus innehåller cancerframkallande ämnen, för det är sant. Mitt andra skäl till oro är att den som snusar utsätts för betydligt större mängder nikotin under längre tid än vanerökare och att beroenderisken därmed blir större. Det ger ju en fortlöpande nikotintillförsel. Man kan likna den vid intravenös tillförsel av läkemedel eller något annat. Man får en lagom plasmanivå för sitt beroende, och toleransen blir därför låg för abstinensbesvär. När man försöker sluta blir det värre abstinenssymtom än när man slutar med cigarettbruk. Det är därför så viktigt att förebygga snusande som inkörsport till nikotinbruk. Socialministern tar upp de 10 miljoner kronorna per år under tre år, och det är bra att vi ute i landet får projekt som på olika sätt försöker skapa en inställning att man inte skall börja röka och att rökarna bör sluta röka. Men det här måste också kopplas till Folkhälsoinstitutets basresurser. Jag har som ledamot i styrelsen sett en upp och nedgång i resurstillskottet som är bekymmersam när det gäller långsiktig planering av insatserna, som ju är navet i den här verksamheten.
Fru talman! Möjligtvis kan man uppleva debatten om vad som skall stå på snusförpackningarna som en sidodiskussion eller känna att den skulle sakna betydelse för vår hållning till tobaksproblemet. Jag menar emellertid att om man skall tvinga en offentlig myndighet att skriva under en information, skall den vara alldeles korrekt. Det finns i dag inget tydligt samband mellan snus och cancer på det sätt som människor kan tro, om de får läsa texten "orsakar cancer". Däremot är det till att börja med alldeles rätt att all tobaksanvändning skadar hälsan. Det är också alldeles sant att snus innehåller cancerogena ämnen, även om man inte kunnat visa att det just när det gäller svenskt snus - som ju skiljer sig från amerikanskt och annat snus - finns ett direkt samband mellan cancer och snusanvändning. Jag anser att den text som skall finnas på paketen skall vara alldeles vetenskapligt korrekt. Därför tror jag att det är viktigt att vi verkar för att få ett annat direktiv, som endera säger det som är alldeles ovedersägligt, nämligen att snus innehåller cancerogena ämnen, eller alternativt att användande av snus allvarligt skadar hälsan, för det är sant. Mina synpunkter på detta handlar således snarast om omsorgen om den statliga myndighetskulturen. Den information som vi tvingar myndigheter att sätta sitt namn under skall vi vara alldeles säkra på. Jag vill sedan inte alls stödja föreställningarna om att det på något sätt skulle vara nyttigt eller ofarligt för hälsan att använda snus. Även om jag faktiskt själv gör det, är jag snarare ett bevis på hur svårt det är för det första att sluta att röka och för det andra att efter det sluta att använda snus. Det är alldeles riktigt att snusberoendet faktiskt kan bli mer påtagligt och att det är svårare att sluta att använda snus än att sluta röka. Däremot är jag alldeles övertygad om att det är en smula bättre att snusa än att röka, men bådadera är ett otyg.
Fru talman! Jag tror att vår socialminister kan använda denna erfarenhet på ett väldigt bra och förebyggande sätt för andra. Men jag tog upp frågan om pengarna. 10 miljoner gånger tre, den resurs som finns ute i landstingen och den som finns på Folkhälsoinstitutet räcker inte. Därför har vi under ett antal år motionerat om en hälsoavgift på några öre per cigarett för att få in mer pengar till hälsoupplysning. Det är också något som används på några håll i världen och drar in ganska mycket pengar. Nu har vi i Sverige varit negativa till sådana här specialdestinerade skatter, men frågan är om det inte är dags nu. Tobaksskadorna kostar ju en hel del pengar. Jag gjorde en extrapolering från engelska data som är publicerade i deras White Paper on Smoking Kills. Vad har svensk hälso och sjukvård, inte minst slutenvården, för kostnader som orsakas av tobaksrelaterade sjukdomar? Man hamnar någonstans runt 4 5 miljarder kronor, och det är antagligen lågt räknat. Så det är ju stora belopp det handlar om. Och då är frågan om man inte kunde ha en sådan här hälsoavgift, inte för att bekosta vård utan just för förebyggande insatser. Socialministern tog upp att Skolverket skall genomföra en nationell granskning av skolans arbete med avseende på undervisning om tobak, alkohol och andra droger. Då vill jag faktiskt skryta lite grann med vad utbildningsutskottets kansli har gjort. Förra sommaren gjorde man en sådan här kartläggning. Man utnyttjar nämligen sommarmånaderna, när det inte är så mycket att göra i utskottsarbetet, till att göra sådana här uppföljningar. Det beror på att det har varit så många motioner i riksdagen om ANT undervisningen i skolan. Den här utredningen visar på klara skillnader, som måste studeras närmare. Beror det på trängsel i schemat, lärarnas motivation, kommunala politikers intresse eller ointresse osv.? Men jag hoppas att Skolverket använder utbildningsutskottets kanslis rapport som en utgångspunkt. Jag tror att det kommer att bespara dem en hel del arbete för att vi skall komma vidare här. Jag vill också ta upp en annan fråga, och den gäller hur viktigt det är att arbetet när det gäller att förebygga tobaksbruk är samordnat med förebyggande insatser mot alkohol, droger och spel. Vi ser ju nu tankegångar om att bryta ut alkoholfrågan från de övriga, och det tror jag vore väldigt olyckligt. Nikotinet fungerar som inkörsporten till annat bruk för de allra flesta. Vi har nästan inga narkomaner som har börjat direkt med narkotika, och det är i stor utsträckning samma metodik som man kan använda för att åstadkomma de här förebyggande insatserna. Det finns ju en hel del att lära av det vi gjorde i början av 80-talet också; organisationen Non-Smoking Generation var ju då mycket framgångsrik, och man var ju också, med likartad metodik, framgångsrik på alkoholsidan. Ja, nu var talartiden slut för det här inlägget!
Fru talman! Jag är tveksam till att införa särskilda avgifter för att finansiera Folkhälsoinstitutets arbete. Jag menar att detta arbete med information och andra förebyggande insatser måste kunna finansieras över statsbudgeten liksom övrig verksamhet. Jag vill gärna påpeka att man naturligtvis kan hävda att resurserna inte är tillräckliga. Men det är inte bara genom att läsa anslaget till Folkhälsoinstitutet som man kan se vad som faktiskt görs, utan här har regeringen använt medel ur Arvsfonden för att bidra till Folkhälsoinstitutets strategiska arbete. Institutet fick på uppdrag av regeringen möjlighet att fördela medel ur Arvsfonden för att stödja frivilligorganisationernas arbete för att förhindra barn och ungdom att börja använda tobak. Hittills har nästan Det finns alltså möjlighet att stödja arbetet utan att man nödvändigtvis inför en särskild avgift, och jag tycker att vi skall gå vidare på den vägen. Ja, det var frågan om de öronmärkta avgifterna. Det är annars lätt att se att vi faktiskt uppenbarligen har ett problem när det gäller beskattningen och priserna på tobak. Jag hoppas att vi inte skall behöva fatta nya beslut om att sänka priserna såsom man gjorde tidigare.
Fru talman! Det första gladde mig mycket. Många länder vill använda prisinstrumentet. Här är det ju på gång ett arbete inom WHO för att samordna de internationella insatserna på området. Priset är en avhållande faktor. Problemet på Folkhälsoinstitutet är ju att man får pengar för så korta perioder så att det blir svängningar. Man måste anställa personal och sedan får den gå för att det inte finns pengar kvar. Jag skulle vilja se en lite mera långsiktig plan för utnyttjande av Arvsfondspengar och annat. Och sedan skulle jag vilja se en helt annan sak. Man är ju på väg med en nationell handlingsplan, och det har man även i England, vilket framgår av den bok jag nämnde, Smoking Kills. Förordet där är underskrivet av Tony Blair, som med skärpa understryker hur viktigt det är att man nu kraftfullt arbetar för att förhindra att människor börjar röka och för att hjälpa människor att sluta röka. Jag skulle alltså önska att vår statsminister skrev under vår nationella handlingsplan för tobak, och det hoppas jag att socialministern kan vidarebefordra. Det skulle ha stor betydelse.
Fru talman! Jag vill bara göra en liten kort kommentar om det sista. Jag skall gärna ta kontakt med statsministern i det här ärendet. Han har ju den fördelen att faktiskt använda varken snus eller cigaretter. Han är på det viset en föregångare mer än vad jag är!

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har i en interpellation ställt följande frågor till mig: · Avser statsrådet att följa skillnaderna mellan olika grupper av hemlösa och vidta åtgärder för respektive grupp, t.ex. personer med psykiska funktionshinder? · Kommer forskning att initieras med syfte att finna samband mellan psykiska problem och hemlöshet? Att det i Sverige finns människor som har problem med bostad eller är utan bostad är allvarligt. Jag vill understryka betydelsen av att de olika instanserna i samhället gör sitt yttersta för att lösa detta problem. Regeringens målsättning är självklart att alla människor skall ha tillgång till en god bostad. Kommunernas socialnämnder har det yttersta ansvaret för att människor i utsatta situationer får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunerna är medvetna om de ökande problemen för de bostadslösa, och jag vet att det pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att finna åtgärder för gruppen bostadslösa som ofta är svårt utsatta människor. Dessa människor har olika behov och önskningar. Därför behövs också olika åtgärder. Även olika ideella organisationer kompletterar socialtjänstens arbete på ett beundransvärt sätt. I regeringens proposition om bostadspolitik för en hållbar utveckling konstateras att de styrmedel som kommunerna förfogar över bedöms vara tillräckliga för att de skall kunna driva en aktiv bostadspolitik. Regeringen har under de senaste åren beslutat om olika åtgärder för att stimulera kommunerna och de ideella organisationerna för att få till stånd olika åtgärder för de bostadslösa. I mars 1997 avsattes 30 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden under en treårsperiod för ideella organisationers kostnader för att tillsammans med kommuner utveckla och pröva nya modeller för stöd och boende för personer med psykiska problem. I budgetpropositionen för år 1999 föreslog regeringen ytterligare 30 miljoner kronor under en treårsperiod till nyskapande projekt för bostadslösa. Det handlar om att utveckla och pröva olika stödformer, finna metoder för lokala inventeringar och uppsökande verksamhet. Storstädernas särskilda problematik skall beaktas. Stödet skall ges till kommuner och ideella organisationer. Ansökningar om stöd ur dessa 30 miljoner kommer att administreras av den parlamentariska kommittén Nya former för stöd åt hemlösa, som regeringen tillsatte den 22 december 1998. Kommitténs uppdrag är att i dialog med berörda myndigheter, organisationer och andra föreslå och initiera åtgärder som syftar till att skapa en bättre situation för de hemlösa och förhindra att hemlöshet uppstår. Kommittén skall lämna underlag och förslag för regeringens ställningstagande till fördelning av projektmedel. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa frågan om psykiskt störda hemlösa inom ramen för uppföljning och utvärdering av psykiatrireformen. Slutrapport kommer i maj 1999. Regeringen har också i Socialstyrelsens regleringsbrev för 1999 gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga omfattningen av hemlösheten i Sverige och redovisa de insatser som görs för hemlösa. Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillsätta en bostadssocial beredning med parlamentarisk sammansättning. Ett av uppdragen är att följa utvecklingen på det bostadssociala området och lämna förslag till åtgärder för att stödja särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden, bl.a. hemlösa, psykiskt störda och ekonomiskt svaga hushåll. Beredningen skall lämna förslag till åtgärder för den händelse att kommunerna inte kan uppfylla sitt bostadssociala ansvar. Avslutningsvis vill jag understryka att regeringen tar problemen med hemlöshet mycket allvarligt, vilket också markeras i regeringsförklaringen. För mig som socialdemokrat är kampen mot hemlöshet och utanförskap därför en av de viktigaste rättvisefrågorna inför framtiden. Under de kommande åren skall fokus i socialpolitiken riktas mot de svagaste i samhället. Jag kommer noga att följa effekterna av de olika satsningar som planeras eller redan har vidtagits.

Fru talman! Till de grundläggande behoven hos människan hör att ha en bostad, en plats som kan kallas ett hem, en plats som är min tillflyktsort. Det är därför en skamfläck för oss politiker att veta att kvinnor med psykiska funktionshinder bor på gatan i ett land som alltid legat högt i välståndsligan. Mycket tyder på att socialtjänsten inte når alla hemlösa. Ett betydande mörkertal finns. När jag frågar på socialförvaltningen i den kommun där jag ställer samma fråga till polisens arrestvakter får jag olika svar. Det kan t.o.m. i en medelstor kommun finnas dubbelt så många hemlösa som socialförvaltningen känner till. Storstadsproblematiken med hemlöshet förknippad med allvarliga sociala problem, psykiatrisk och medicinsk problematik har tyvärr fått spridning ut i hela landet. Jag vill tacka socialminister Lars Engqvist för att jag i dag får ett relativt genomarbetat svar på mina allvarliga frågor. Jag är dock inte lika förhoppningsfull som socialministern att det pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att finna åtgärder för hela gruppen. Det figurerar olika uppgifter för gruppen bostadslösa och hemlösa. Som bostadslösa räknas personer som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande samt dem som är hänvisade till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Hemlösa definieras som uteliggare, boende på härbärgen i offentlig eller privat regi, boende på ungkarlshotell eller i andra bostäder av uppenbart tillfällig karaktär, boende på hotellhem eller i andra typer av kategorihus, intagna på institutioner för vård och boende som saknar bostad vid utskrivningen, tillfälligt boende hos kompisar, osv. Fru talman! Svaret från socialministern är att kommunerna förfogar över styrmedel som anses tillräckliga för att driva en aktiv bostadspolitik. Det är inte detsamma som att kommunerna driver en aktiv bostadspolitik. När man hör att psykiskt funktionshindrade kvinnor t.o.m. är rädda att övernatta i ungkarlshotell utan uppsikt blir man beklämd. Jag skulle vilja vädja till socialministern: Utlys gärna en tävling. Kalla den Sveriges guldkommun - kommunen som ser till människovärdet. Det är bra att regeringen gett Socialstyrelsen uppdraget att kartlägga omfattningen av hemlösheten i Sverige. Det har inte skett sedan 1993 trots att problemet har ökat år för år. Det är också bra att frivilligorganisationerna ges stöd. Olika kristna organisationer har tagit som sin uppgift att ta hand om samhällets svagare. Det är också bra att Socialstyrelsen följer den nya gruppen hemlösa, psykiskt funktionshindrade personer. Jag har ytterligare en fråga som inte riktigt har fått svar. Kommer forskning att initieras med syfte att finna samband mellan psykiska problem och hemlöshet? Detta har nämligen med människors attityder att göra. Vad är det som gör att en psykiskt funktionshindrad kvinna t.ex. straffar ut sig från sin lägenhet? Är det hennes egna problem? Är det intolerans hos grannar? I så fall är det ett ännu djupare problem som vi måste diskutera i hela samhället alla tillsammans med tillsättande av en värdekommission.
Fru talman! Jag har uppmärksammat att det inte är första gången som vi debatterar situationen för de hemlösa. Det kanske blir en del upprepningar. Men det är bra om det får bli det. Det är ett väldigt angeläget ämne. Jag kan genast med en gång säga att det är väldigt bra att socialministern markerar att det är en rättvisefråga. Jag skulle som broderskapare vilja säga att jag gärna vill se en sådan här fråga och många frågor i samhället utifrån ett nedifrånperspektiv. I hur vi behandlar de utsatta människorna i samhället kan vi lite grann mäta sältan i hur vi praktiserar rättvisa och solidaritet. En sådan här grupp och andra grupper som finns i de utslagnas gräns, de utsattas gräns, eller vilket ord vi vill använda, är väldigt viktig för hur vi praktiserar politiken. Det är fråga om att kombinera hjärta och hjärna. Det är alldeles utmärkt att regeringen nu har gripit sig an detta också på statlig nivå och att det inte bara blir ett kommunalt ansvar. De 30 miljonerna och den parlamentariska kommittén är jättefint, och jag hoppas mycket på det. Det är också väldigt bra att Socialstyrelsen nu har fått i uppgift att göra en ny kartläggning. Den senaste var 1993. Nu skall vi komma ihåg att Stockholm har gjort en år 1996. Den visar i stort sett ett bestående problem under 90-talet, även om man har siffror längre tillbaka i tiden som visar på ett större problem. Eftersom vi delvis inte känner situationen så bra är det viktigt med kartläggningen. Över huvud taget är det viktigt med kunskapsinhämtning. Den skall naturligtvis också sikta på att vi får in erfarenheter och olika idéer. Det är delvis den parlamentariska kommitténs uppgift att se hur man löser problemet konkret så att det händer någonting. Där tror jag att det är väldigt viktigt att hämta erfarenheter från utlandet. Det finns säkert en hel del idéer man kan hämta där. Hjälp till självhjälp är naturligtvis en väldigt bra idé som man kan praktisera även för den här gruppen av människor, att ge dem självförtroende och att bygga upp egenvärdet. Skall vi få fram kunskaper är naturligtvis också forskningen grundläggande, precis som interpellanten har sagt. Jag har där en fråga som jag skulle vilja testa. Är kanske inte det här problemet så pass stort att det borde motivera att man samlar kunskapsinhämtningen? Man skulle kunna tala om någon form av nationellt forsknings och utvecklingscenter, utan att fixera sig vid ordet center. Man skulle kunna få ett samlat grepp över hur situationen ser ut så att vi kan bli mer duktiga när det gäller att angripa det här problemet. Jag skulle vilja ställa den frågan till socialministern. Jag deltog i en konferens i förra veckan som Broderskapsrörelsen och Sveriges socialförbund hade just kring den här frågeställningen. Där var det väldigt många idéer som cirkulerade. Jag kan bara nämna några som frågor till socialministern. Den första grundläggande frågan är: Hur ser bostadspolitiken ut ute i landet? Jag är lite rädd för den segregation som tilltar av många olika skäl. Det leder bl.a. till att vi kan fråga oss: Har alla rätt till en god bostad i verkligheten? Nej, så är det naturligtvis inte. Många får lämna sina lägenheter och hamnar i hemlöshet på grund av olika skäl. De kanske har förlorat jobbet, har depressioner osv. eller har förlorat sitt äktenskap. Det kan gå väldigt fort. Jag tycker att den utveckling vi nu kan se med privatisering på bostadsmarknaden är lite farlig. Vi har många exempel på att i det privata beståndet finns inte särskilt stort intresse för att ta tag i frågan. Bl.a. har jag förstått att Nacka kommun är en kommun som inte har någon allmännytta över huvud taget. De forslar tydligen över sina problem med de hemlösa till andra kommuner. Det kan inte vara rättvist. De ökade skillnaderna slår mot de svaga. Jag skulle gärna vilja att socialministern kommenterade det och också vad det finns för särskilda boendemiljöer där man kan kombinera sysselsättning och åtgärder för de bostadslösa så att man får ett aktivt boende. Jag återkommer i nästa omgång med ytterligare några synpunkter.
Fru talman! Som Berndt Ekholm sade här förut tycker jag att det inte gör någonting att man upprepar sig, eftersom hemlösheten är ett av de stora problemen. Det finns statistik sedan 1993. Men i dag finns det också många beräkningar som visar att antalet hemlösa ökat och att den sociala situationen för de drabbade förvärrats. Det här finns lite överallt, och vi ser åter tiggare på gatan. Jag tycker att det här är väldigt allvarligt. Under de senaste årens besparingar visade det sig att de som hade de sämsta förutsättningarna att klara sig, och som behövde samhällets stöd mest, fick det än värre. Det kan vi inte acceptera. Därför tycker jag att det är glädjande att regeringen uppmärksammar problemen. Jag tycker också att det är glädjande att man kallar det för en rättvisefråga. Bland de hemlösa finns en stor del psykiskt sjuka och missbrukare. Men det finns också en del som inte har de här problemen utan som helt enkelt känner sig förnedrade av myndigheternas behandling. Information som jag själv har fått säger att det tillkommer ungdomar som inte har någonstans att ta vägen. Man säger också till mig att kategorier som man inte sett förut har tillkommit de senaste åren. Man blir illa berörd av att se detta och kan bara konstatera att samhället har misslyckats. Man måste göra någonting, och en hel del har ju börjat röra på sig. Man har uppmärksammat problemen. Orsaken till att antalet hemlösa nu åter ökar och till att den sociala situationen för de hemlösa försämras är många. Bl.a. är det psykiatrireformen som kom 1995. Man avvecklade successivt vårdplatser på sjukhusen och satsade på öppna vårdformer. För många har detta onekligen inneburit en höjd livskvalitet, och det är jättebra. Men det finns också problem, som dålig samordning mellan sjukvård och kommun. Människor ramlar mellan stolarna på grund av revirtänkande och spariver. Detta är oacceptabelt. Har man inte tappat kontrollen över problemet med de hemlösa? De hemlösas situation är, anser jag, ett ansvar för hela samhället. Det får inte bli ett ansvar för enskilda organisationer - även om dessa självklart behövs som komplement i ett arbete. Det är också samhällets ansvar att dessa människor skall få ha en bostad. Är det inte vi politiker, ministern, som måste gripa in när vi ser att människor far illa? Vore det inte på sin plats att regeringen påminner huvudmännen om att de måste lösa detta? Vore det inte på sin plats att tillföra ytterligare resurser? Det behövs sannerligen, och jag tror att det är det problemet bottnar i. Vore det inte också på sin plats att väga in normaliseringsprincipen?

Fru talman! Jag tror att det finns en väldig risk om vi driver debatten om hemlösa till att det nu enbart handlar om de psykiskt sjuka. Då är vi tillbaka till en väldigt farlig utgångspunkt, nämligen att vi tror att hemlösheten är en fråga om individuella tillkortakommanden. Hemlöshet i Sverige är ett exempel på att klasskillnaderna och klassamhället kommer tillbaka. Jag vill erinra mig att när jag studerade svensk 1800-talshistoria såg jag att man började diskutera 1840 och 1850-talens stora sociala problem i Stockholm genom att tala om "de försvarslösa". Det var människor som inte hade arbete och inte hade bostad som hade kommit till storstaden i en förhoppning om att skapa ett nytt liv. I den tidens riksdag fördes en lång diskussion om vad man borde göra åt de försvarslösa. Det handlade om allt från moralisk upprustning till att inrätta särskilda sjukstugor. Vad man inte förstod då, och som det finns en risk för att vi inte heller förstår i dagens debatt, är att det ytterst faktiskt handlar om att fördela våra tillgångar; att skapa arbeten, att skapa bostäder, att skapa delaktighet. Jag har mött många hemlösa som faktiskt inte är psykiskt sjuka, som inte på något sätt kan bära ett personligt ansvar för situationen. De har börjat en resa ut från samhället med arbetslöshet kombinerat med någon skilsmässa kombinerat med ekonomiska problem. Till slut står de utan egen bostad, utan arbete och utan ett socialt nätverk som fungerar. Jag tror att det är viktigt att påpeka detta, för de åtgärder som måste vidtas är faktiskt att återupprätta en fungerande bostadspolitik, att se till att människor får arbete och att se till att människor får stöd för att hitta sin plats på svensk arbetsmarknad och därmed en grund för att skapa sig ett socialt drägligt liv. Till detta kommer, och där håller jag med Inger René, att vi också har ett problem med effekterna av psykiatrireformen. Goda avsikter har inte följts upp med de åtgärder som kommuner och landsting är skyldiga att genomföra. Som svar på Inger Renés fråga vill jag säga: Ställ gärna frågan när vi har presenterat vårbudgeten. Det är då vi måste tala om i vilken mån vi faktiskt vill göra någonting på de här områdena. Vi återkommer till frågan om vad vi kan göra när det gäller att utveckla psykiatrin. Sedan vill jag påpeka att frågorna om forskning och om vad staten kan göra ytterligare kommer att få sina svar i de arbeten som nu utförs. De utförs genom den särskilda parlamentariska kommitté som arbetar med hemlösa men också, vilket jag inte nämnde i mitt första inlägg, genom det arbete som skall utföras av den forskargrupp som skall göra ett socialt bokslut över 90-talet. En viktig del av deras arbete handlar just om att skildra 90-talets ekonomiska och sociala utveckling med utgångspunkt också från dem som ställts vid sidan om, dem som vi kallar för marginaliserade men som faktiskt är medborgare som har fråntagits sina grundläggande sociala rättigheter.
Fru talman! Först vill jag rikta ett tack till Berndt Ekholm, Lena Olsson och Inger René, som finns med i den här debatten av samma skäl som jag själv gör. Det får aldrig bli en partiskiljande fråga att inte tillåta klasskillnader som ger det här fruktansvärda utfallet. Jag fick ett brev där det stod: Var har du lagt ribban - när man ligger under en gran i skogen och termometern kryper till 30 grader minus, när kronofogden med polishjälp kastar ut en på gatan och en som kan betala för sig flyttar in i stället? Det finns en risk att vi lägger ribban högre i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö för att problemen verkar vara så oöverstigliga. Men det är lika kallt i Stockholm som i min hemstad Skövde, där det förresten också finns uteliggare. Detta är en fråga om människovärde, om alla människors lika och unika värde. Socialministern säger i sitt svar: "För mig som socialdemokrat är kampen mot hemlöshet och utanförskap därför en av de viktigaste rättvisefrågorna inför framtiden." Visst, det är helt rätt. Det behöver man inte vara socialdemokrat för att säga, eftersom det måste vara en attitydfråga och en värdegrundsfråga för hela svenska folket. Därför är jag glad över att skolminister Ingegerd Wärnersson utsett 1999 till skolans värdegrundsår. Jag hoppas att socialministern också skulle vilja utse 1999 till värdegrundsåret för boende. Det handlar om att man skall kunna välja boendeform och veta att när man söker bostadsbidrag är det ett bidrag som beslutas för att man skall känna trygghet och inte ett lån som kastar hela ekonomin över styr helt hastigt. Den forskargrupp som skall se på det sociala bokslutet av 90-talet tycker jag är mycket intressant. Och vi kristdemokrater tror på en värdekommission som kan diskutera etiska förhållningssätt och grundläggande värden. Säkert skulle man kunna göra mycket som den forskargruppen kommer fram till. Fru talman! Jag brukar köpa de bostadslösas tidning Situation Sthlm. Det är förskräckligt att det skall behöva finnas en sådan, men den finns, och den är bra. I nr 25 från februari 1999 intervjuas Nicke 36 år och hemlös: - Jag sov egentligen inte alls i natt. Gick runt på stan hela natten och la mig på en bänk på Västra skogens t-bana framåt morgonen. Vid sju, tror jag. Vad var det sista du tänkte innan du somnade? - Hoppas att jag får ligga här en stund. Stördes du av något? - Det är klart. En massa folk. En t-banestation är väl knappast tyst vid rusningstid. När vaknade du? - Vaknade och vaknade - jag halvslumrade fram till halv tio ungefär. Vad var det första du tänkte när du vaknat? - Jaha, då var det dags att släpa sig i väg igen." I den kartläggning som gjordes 1993 var genomsnittsåldern bland de hemlösa 38 år, ungefär som av samtliga hemlösa kvinnor hade kvar vårdnaden om sina barn. Det redovisades också att 30 % av dem som hade kontakt med frivilligorganisationerna också hade rapporterats från socialtjänsten. Men det är ju en differens på 70 %. Detta tyder på att socialtjänsten och frivilligorganisationerna till största delen har olika målgrupper. Det är därför viktigt att socialministern tydligt markerar de ideella organisationernas roll. Därför vill jag fråga om socialministern ser de ideella organisationernas roll endast som en kompletterande roll eller om han också kan tänka sig att se denna roll som en nyckelroll i sammanhanget.
Fru talman! Jag delar socialministerns uppfattning i fråga om allt som han tog upp, inte minst om den fungerande bostadspolitiken och de ekonomiska ojämlikheterna. Det är inte mycket att säga om det. Jag hoppas verkligen att socialministern driver på för att vi skall få ett bra forskningsarbete till stånd, så att detta inte utelämnas. Jag tror att det är oerhört viktigt att veta faktum. Det är också väldigt viktigt att man i det arbetet tittar på alla nya initiativ, inklusive den parlamentariska kommittén, exempelvis den tidning som jag också har tagit del. Det är ett kontroversiellt inslag men mycket spännande, måste jag säga, att man kan tänka på det sättet när det gäller hjälp till självhjälp. Jag har inte så mycket tid till förfogande. Därför får jag peka på ytterligare någonting som kom fram vid vår konferens, exempelvis vikten av att man har en bra uppsökande verksamhet. Det går inte att bara förlita sig på den traditionella socialtjänsten. De hemlösa har nämligen inte kapacitet att ta den kontakt som behövs i ett sådant fall. Man måste ha en bra och aktiv uppsökande verksamhet. Jag tror att det är oerhört viktigt. En annan sak som vi talade om var just behovet av öronmärkta medicinska resurser för de hemlösa. Man måste inse att det är ett splittrat huvudmannaskap i dag och se om man kan göra något åt det. Inte minst gäller det i fråga om att angripa de psykiska problem som är en del av hemlösheten. Jag tror också att det är viktigt, speciellt i storstäderna, att man bygger upp särskilda enheter som kan arbeta med hemlöshetsproblematiken. Slutligen vill jag säga något om frivilligorganisationerna. Jag tror att de kan göra en stor insats. Men det är klart att det finns en fara. Det har ju delvis blivit så att det är frivilligorganisationerna som får ta de tunga och svåra fallen, och det kan ju inte vara rimligt att samhället fallerar på den punkten. Samhället måste ta sig an det tunga och det svåra, och frivilligorganisationerna kan sedan på ett integrerat sätt komplettera och vara en aktiv part i arbetet att göra något åt hemlösheten.

Fru talman! Jag tackar ministern för en del av svaren. Jag tycker att det är glädjande att höra att denna fråga i hög grad handlar om fördelning av resurser. Men jag ställde också en fråga till ministern om huvudmannaskapet, alltså om samarbetet, och om det inte är ett problem. Är det inte vår uppgift att gå in och peka på samhällets ansvar? Jag ställde också en fråga om ytterligare resurser. Som jag ser det kommer det att behövas ytterligare resurser. Perssonpengarna i all ära - det är jättebra att kommuner och landsting får ytterligare resurser - men jag undrar också om dessa pengar verkligen kommer att räcka. Anser inte ministern att det största ansvaret skall vila på samhället när det gäller dessa frågor och att frivilligorganisationerna skall ses som ett komplement?

Fru talman! Jag vill först ta upp frågan om frivilligorganisationerna. Jag anser att frivilligorganisationerna kan spela en stor roll, men de bör alltid spela en kompletterande roll. Vår socialtjänstlagstiftning är nämligen uppbyggd på ett sådant sätt att kommunerna har en skyldighet att trygga människornas tillvaro. Det betyder omvänt att medborgarna i det här landet skall kunna vänta sig ett stöd från kommunerna för att hitta vägarna till en acceptabel tillvaro. För att socialtjänsten skall fungera, inte minst på detta område, krävs det ett samarbete med frivilligorganisationerna. Det krävs det engagemang och de särskilda insatser som görs från frivilligorganisationerna. Jag tror att det skulle vara en fara om vi sade att vi skall ordna detta med frivilligorganisationernas hjälp. Då tror jag nämligen att vi förlorar poängen med socialtjänstlagen, nämligen att anvisa en skyldighet för varje kommun att garantera medborgarna en socialt acceptabel tillvaro. Jag tror alltså att en del av problemen är ett resultat av bristande resurser i kommuner och landsting och naturligtvis också en följd av de ekonomiska problem som hanterats på nationell nivå. Därför är det, Ulla-Britt Hagström, inte bara en fråga om vilken värdegrund vi har. Det blir till slut också en fråga om resurser. Man måste i så fall vara beredd att anvisa offentliga resurser för det arbete som kommuner, landsting och staten skall utföra. Där tycker jag att Ulla-Britt Hagström har ett problem. Å ena sidan finns det ett respektabelt socialt engagemang hos Kristdemokraterna. Å andra sidan deltar de nästan alltid i kampen för att dra undan samhälleliga resurser - sänka skatterna och på det viset försvåra det offentliga arbetet. Om vi skall kunna göra någonting åt de här problemen måste vi först försäkra oss om att kommuner och landsting har möjlighet att leva upp till de krav som vi ställer på dem. Det innebär sannolikt att det blir svårt att i framtiden se stora skattesänkningar inom kommuner och landsting. Vi kan redan se hur vi nu börjar få allvarliga ekonomiska problem i de två kommuner - en primärkommun och en landstingskommun, nämligen Stockholm och Stockholm läns landsting - som käckt sänkte skatten därför att de trodde att detta på något sätt skall innebära en ny väg framåt. Nu står man med väldigt stora ekonomiska bekymmer som man inte vet hur man skall hantera. Så till frågan om huvudmannaskapet och ansvarfördelningen. Jag är inte alldeles säker på att man behöver ändra ansvarsfördelningen, men jag tror att det också där handlar om att se till att man har resurser för att utveckla det ansvar man har. Vi kommer att få möjlighet att ta ställning till detta när Socialstyrelsen i maj kommer med sin utvärdering av psykiatrireformen. Då får vi en bättre helhetsbild och får möjligheter att agera. Men det förutsätter - jag är tillbaka till vad regeringen kan göra - att vi under året beslutar om en budgetproposition som ger möjlighet att ge stöd till ett utvecklat arbete när det gäller psykiatrin.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Jag vill också säga att värdegrund och resurser är starkt sammankopplade. Offentliga resurser genereras av en tillväxtpolitik där höjd tillväxt kan ge arbete och ge den offentliga sidan resurser. Om inte företagen kan erbjuda arbetstillfällen får vi heller inga resurser till den offentliga verksamhet som vi behöver. Detta ser vi ett tecken på nu. I Kyrkans Tidning säger en av de kvinnor som kallas för Guldänglarna och som får rycka ut när inte samhället klarar det: Sverige kan inte längre kallas ett välfärdsland eftersom inte alla har mat för dagen och en säng att sova i. I samma reportage den 25 februari "I de hemlösas personkrets" uttrycker man att samhällets skyddsnät glesnar och inte kan fånga upp de svagaste. Många skulle falla igenom om det inte vore insatser av organisationer och enskilda. Samtidigt som nätet glesnar blir de utslagna fler och fler. En av kvinnorna säger: Det viktiga är inte måltiden som vi ger utan det att vi behandlar dem alla som de människor de faktiskt är fast det knappast syns under all smuts och allt förfall. Jag har samma åsikt som Lars Engqvist, att detta skall socialtjänsten klara. Men när inte socialtjänsten klarar det har de ideella organisationerna fått ta en tung nyckelroll som de inte har fått resurser för. Bostadsföretagen måste ta sitt ansvar. Beräkningsrutinerna har inte ändrats mycket. Kommunerna måste göra uppföljningar om långvarigt psykiskt funktionshindrades livsvillkor. En stor del av dessa har ingen daglig sysselsättning heller. Framför allt måste vi tillsammans utveckla kamratstöd och faddersystem så att det alltid finns någon som man kan vända sig till för att få hjälp. Därför känns det inte så bra att vänta på utredningarna, när vi vet att problemen redan finns. Jag säger än en gång till socialministern: Utlys en tävling om Sveriges guldkommun, kommunen som tar fasta på människovärdet.
Fru talman! Jag har bara en kommentar till detta med tävling. Om man nu kritiserar riksdagen för att vi har en för trög behandlingsordning med förslag som läggs fram, beslut som skall fattas om budget mot bakgrund av de utredningar som ger oss en klar bild av vad vi skall göra, kan jag inte förstå hur man kan tycka att lustiga tävlingar på något sätt skulle lösa våra sociala problem.

Fru talman! Almanackan ville inte att denna debatt skulle äga rum på den internationella kvinnodagen den 8 mars, men vi ligger så nära i tiden som det var möjligt att behandla detta motionsbetänkande om jämställdhetsfrågor. För mig som moderat politiker är det en stor tillfredsställelse att jag kan bygga mitt anförande på en partimotion i detta ämne, motion A802 Modern jämställdhetspolitik. Att jämställdheten har givits den status som en partimotion innebär är ett tydligt bevis för att Moderata samlingspartiet - tvärtemot vad våra politiska motståndare alltid hävdar - tycker att jämställdhetsfrågorna är mycket viktiga. Vi har dock en annan utgångspunkt för våra resonemang än vad utskottsmajoriteten har. Den sysslar mycket med ren symbolpolitik och ytliga matematiska beräkningar. Vi moderater anlägger i stället ett underifrånperspektiv, där vi fokuserar hur kvinnors vardag faktiskt ser ut i dagens Sverige och vilka problem människor brottas med i det vardagliga livet. Familjepolitiken är en ideologiskt viktig och politiskt särskiljande fråga. Vi anser inte att dess uppgift är att styra och dirigera människorna i en viss, av en politisk elit önskvärd riktning. Politikens uppgift är i stället att skapa mångfald och göra det möjligt för kvinnor och män att räcka till, att få bättre förutsättningar att kunna kombinera familjelivet och skötseln av hemmet med förvärvsarbetet. Moderata samlingspartiet ser fyra huvudområden där vi genom politiska beslut kan och bör förbättra möjligheterna till reell - inte bara formell - jämställdhet. För det första gäller det skattesystemet. Genom dess orimliga effekter tvingas många in i ett bidragsberoende som är ovärdigt ett civiliserat samhälle. Detta beroende skapar otrygghet och ett extremt beroende av politiska beslut, eftersom flertalet låginkomsttagare i Sverige inte har några marginaler alls för oförutsedda utgifter. Det faktum att man i juni i förra året var tvungen att tidigarelägga utbetalningen av barnbidragen för att göra det möjligt för hundratusentals familjer att fira en anständig midsommarhelg talar sitt tydliga språk. Det är nödvändigt att sänka skattetrycket och få bort de extrema marginaleffekterna. Verklig jämställdhet är en utopi med mindre kvinnor kan leva på sin lön och slippa beroendet av såväl en man som av det offentliga för sin försörjning. För det andra gäller det den offentliga sektorns monopol, som skapar otrygghet och inlåsning. Bristen på alternativa arbetsgivare, långa beslutsgångar, i det närmaste avsaknad av karriärvägar och låga löner gör tillvaron osäker. Vi anser att det är nödvändigt att bryta monopolen och skapa mångfald för att komma till rätta med de uppenbara brister som finns på kvinnodominerade verksamhetsområden som vård, undervisning och omsorg om barn och gamla, men också för att kunna skapa en friare arbetsmarknad - en marknad värd namnet - även för kvinnor. Ett slopande av de offentliga monopolen skulle medföra en väsentlig ökning av kvinnligt företagande. Vad vore naturligare än att kvinnor startar eget inom just sådana områden som vård, undervisning och barn och äldreomsorg, där de har sin utbildning och yrkeserfarenhet? För det tredje gäller det skattereduktion för hemnära tjänster. Alltför många dignar under dubbla arbetsbördor och dåliga samveten. Socialdemokraternas hållning i denna fråga avspeglar ett förakt för traditionellt kvinnoarbete. En rapport som presenterades av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i mars förra året visar en potential på många tiotusentals nya jobb inom denna sektor. Det förs nu en livlig debatt om att andelen kvinnor är så liten i börsbolagsstyrelserna i vårt land. När skall en majoritet av Sveriges riksdag inse att det kommer att förbli så så länge vi av ideologiska skäl inte tillåter svenska kvinnor att köpa sig avlastning i hemmet? I det av socialdemokraterna så förkättrade USA arbetar man 25 % fler betalda timmar än i Sverige, men den totala arbetstiden är inte längre. Där har man nämligen ett sådant skattesystem och ett sådant löneläge att det är möjligt att köpa hushållsnära tjänster och därmed frigöra tid för familjen och för vila och rekreation. Så har också USA en kvinnlig styrelserepresentation i de största bolagen som uppgår till 95 % - en siffra som Sverige inte kommer att komma i närheten av med nuvarande skatte och avgiftssystem. För det fjärde gäller det familjepolitiken. Dess uppgift är inte att planera och bestämma över familjers vardag, utan att göra det möjligt för familjen att själv avgöra hur man vill fördela uppgifterna och lägga upp sitt liv. Vi vill betona vikten av föräldrars engagemang, men samtidigt understryka att det också måste vara ekonomiskt möjligt att ge uttryck för detta engagemang. Socialdemokraternas familjepolitik går i alltför stor utsträckning ut på att ge pekpinnar och utöva styrmakt. Vi vill återföra makten till familjerna. Sammanfattningsvis krävs en politik som på viktiga områden ökar friheten i samhället och ger kvinnor och män den frihet och det självbestämmande som är en viktig förutsättning för jämställdhet. Det krävs en politik där människor genom arbete, företagande och ökad mångfald kan göra samhället rikare och mer flexibelt. Utöver dessa fyra områden, som kan styras genom politiska beslut, finns det åtskilligt att göra på områden där det inte handlar om lagstiftning. Jämställdhet är främst en fråga om attityder och värderingar, vilket gör att mycket av arbetet måste ske långsiktigt. Vi tror att grunden måste läggas i hemmet och i familjen, men också i skolan, där många värderingar läggs fast. De brister i värderingar och normuppbyggnad som unga människor får med sig från tidiga barnaår blir svåra att reparera senare i livet. Det blir då man måste ta till positiv särbehandling, t.ex. - något som vi moderater bestämt tar avstånd ifrån. Det gör vi därför att man inte kan positivt särbehandla en individ utan att man samtidigt diskriminerar någon annan. Dessutom finns en betydande risk för att man genom kvotering skyler över symtomen i stället för att lösa de underliggande problemen. Det har numera också börjat visa sig att kvotering inte är någon särskilt verksam metod på lite sikt. I det senaste numret av tidningen Kommun Aktuellt redovisas en undersökning av kvinnorepresentationen i kommunerna under rubriken "M bästa kvinnoparti, var fjärde m-ordförande är kvinna". Vi har "Förskräckligt!" utbrister s-kvinnornas ordförande Inger Segelström. Jag kan förstå hennes reaktion, för Kommun Aktuellts undersökning måste rubba hela hennes världsbild. Den visar nämligen att den metod som vi moderater har valt ger ett bättre resultat. I stället för på kvotering har vi satsat stort på kompetensutveckling och mentorskap för våra kvinnor för att de skall nå högre positioner i kommunerna och landstingen. Vi moderatkvinnor kan ibland känna otålighet över att utvecklingen inte går i den takt som vi skulle önska, men oroliga är vi inte. Vi vet att vi kommer starkt. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla de moderata reservationerna, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 2, som avser inriktningen av jämställdhetspolitiken. Vi är ense med utskottsmajoriteten om att övriga motioner bör avslås, men eftersom vi inte i alla delar kan ställa oss bakom utskottets motiveringar kommer vi att avstå vid voteringarna i övriga moment.

Fru talman! Det sägs ibland att Sverige är värdens mest jämställda land. Förmodligen stämmer det. Det mesta är ju relativt. Orsaken till att vi har hunnit jämförelsevis långt hittar vi inte i någon ambitiös jämställdhetslagstiftning. Orsaken är den politik för full sysselsättning som förts, och parallellt med den en väl utbyggd offentlig sektor. Grundbulten för att nå verklig jämställdhet är rätten till ett arbete - till en egen försörjning. Därför är en offentlig sektor, med bl.a. en fungerande barnomsorg och äldrevård, en förutsättning för kvinnors förvärvsarbete och samtidigt vår viktigaste arbetsmarknad. Att vi kommit en bit på väg betyder nu inte att vi inte har mycket kvar innan målet full jämställdhet och jämlikhet är uppnått. Hela tiden handlar det om att försvara det vi har uppnått och också om att gå vidare och utveckla metoder och arbetssätt för att jämställdheten skall omfatta fler och fler områden. Fortfarande är det viktigt att synliggöra de olika förutsättningar som män och kvinnor ställs inför och att hela tiden påminna sig om vad begreppet jämställdhet innebär, dvs. själva definitionen av begreppet. Än i dag kan man ibland höra frågor som "ja, men hur lika skall vi bli egentligen" eller "det är väl synd att sudda bort skillnaderna" - som om jämställdhet handlade om att vi skall bli lika eller olika, som om jämställdhet handlade om ett försök att hitta någon urmoder eller urfader, det genuint kvinnliga eller det genuint manliga. Jämställdhet handlar om något annat. Det handlar om att ingen människa skall diskrimineras på grund av kön. Det handlar om att dina förutsättningar att få en bra utbildning, att bli ekonomiskt oberoende osv. inte skall bestämmas av vilken färg du har på ditt täcke i barnvagnen. Oavsett om det är blått eller rosa skall dina chanser vara lika stora. Bristen på jämställdhet är systematisk och kan härledas till strukturer och könsmönster som vi alla, både män och kvinnor, är bärare av och som vi alla, både män och kvinnor, på olika sätt upprätthåller. På sätt och vis kan man alltså säga att vi alla är offer för strukturerna och att ingen har mer skuld än någon annan. Men ansvaret för att förändra är allas. Självklart krävs det också mer av männen, eftersom jämställdhet förutsätter att männen blir av med en del av makten och en del av sina privilegier. Fru talman! Tittar man på det arbete som bedrivs här i huset, på motioner och annat, kan man se att det finns en samstämmighet och att de flesta partier utifrån sina olika politiska utgångspunkter lämnar konstruktiva förslag på hur vi skall gå vidare. Jag säger "de flesta partier", för jag tycker inte att man kan räkna Moderaterna till dem som deltar i jämställdhetsarbetet. Jag uppfattar att man ställer sig helt vid sidan av. I stället upprepar man sina mantran: skattesänkningar och avregleringar, som verkar vara lösningen på alla jordens problem. Orsaken till det tror jag ligger i att man från moderat håll inte vill vidkännas att det finns ett strukturellt problem. I stället vill man förlägga det hela till individen. Det betyder att det inte finns några mönster som upprepar sig, inte några strukturer som säger att kvinnor konsekvent missgynnas när det gäller löner, möjlighet till befordran och möjlighet till olika maktpositioner, men att det däremot kan finnas sådana individuella exempel. En stilla undran: Hur många människor måste omfattas av ett problem innan det kan sägas vara kollektivt? Kvinnokamp har alltid funnits - i alla historiska skeenden, i olika kulturer, i alla världsdelar. Och kampen handlar om samma saker: rösträtt, rätt till preventivmedel och abort, rätt till likvärdig utbildning och arbete, rätt till halva lönen och halva makten. Trots det framhärdar Moderaterna i att det i första hand är ett problem mellan individer och inte mellan kön. Om man bortser från Moderaternas ökenvandring finns i övrigt en samstämmighet bland partierna i många frågor - vikten av mainstreaming, dvs. att konsekvent anlägga ett könsperspektiv, vikten av att arbeta med de osakliga och oskäliga löneskillnader som fortfarande finns mellan män och kvinnor, vikten av att männen får mer tid till hemarbete och barn, vikten av att särskilt uppmärksamma invandrarkvinnornas situation osv. Det pågår också en rad viktiga arbeten vid JämO, t.ex. översyn av jämställdhetslagen, vilket det också hänvisas till i betänkandet. Det är arbeten vars resultat vi får avvakta och som säkerligen kommer att innebära nya frågeställningar och nya utgångspunkter för det fortsatta arbetet. När det gäller jämställdhetslagen och den översyn som pågår menar vi i Vänsterpartiet att det är viktigt att även behandla frågan om en utvidgning av lagen till att omfatta även utbildningsväsendet. Att lagstiftningen endast omfattar arbetslivet och att förbudet mot sexuella trakasserier inte gäller inom skola och högre utbildning är en stor svaghet som måste rättas till. Det får inte råda någon tvekan om att kvinnliga elever och studenter har ett effektivt lagstiftningsskydd mot sexuella trakasserier, inte minst med tanke på det beroendeförhållande som råder mellan lärare eller handledare och elever. Till sist menar vi i Vänstern att det regionala arbete som bedrivs på länsstyrelserna via jämställdhetsexperter bör få ett än starkare mandat. Liksom de flesta andra expertområden på länsstyrelserna måste det få status av myndighetsutövning. Det skulle innebära en effektivisering och förstärkning av jämställdhetsarbetet på regional nivå som i sin tur skulle kunna innebära ett rejält kliv framåt för de här frågorna. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 12

Fru talman! Jämställdhet är ingen kvinnofråga, utropade en gymnasist i DN på kvinnodagen i måndags. Det är förvisso sant. I debatten riktas också alltmer ljus mot att jämställdheten nu också är männens ansvar - eller kanske framför allt männens. I familjen grundläggs jämställdheten. Det menar vi kristdemokrater. Män blir också fäder - inte mammor men fäder. Om jag vore man skulle jag sälla mig till den allt större skara av yngre män som i dag i värderingsundersökningar klart uttrycker att de ser ett liv framför sig som innehåller tid både för familj och för yrkeskarriär. Kvinnor ser detsamma - både-och, inte antingen-eller. Män tillbringar mer tid med sina barn i dag än tidigare. En tredjedel av alla män utnyttjar sin föräldraledighet, men de tar fortfarande bara ut en tiondel av den tid de har rätt till.

Därför vill vi kristdemokrater starta en aktiv opinionsbildningskampanj för att män skall satsa på sin familj. Det innebär indirekt också en satsning på kvinnorna. Vi har en bit väg kvar att gå. Kvinnor tar i dag ut över 90 % av föräldrapenningen. Kvinnor lägger i genomsnitt ned 33 timmar i veckan på hushållsarbete, medan män lägger ned 19 timmar - oavlönat arbete. Ännu ingen lika lön för lika arbete - så skrev man i ledaren i tidningen Hertha, Fredrika-Bremerförbundets tidning, år 1959. År 1905 beslutade denna riksdag att sänka kvinnliga lärares löner med bl.a. följande motiveringar: Riksdagsmännen ansåg att kvinnorna åt mindre än männen och alltså hade mindre behov. Hänsyn skulle också tas till det statsfinansiella läget. Också i dag kan vi se och säga att lika lön för lika arbete inte alltid gäller. Också i dag anges det statsfinansiella läget som grund. Det är naturligtvis rimligt att också väga in det, men det gäller också att spalta upp detta och titta lite på vad som är frukten av ett eget, medvetet val - det fria val som jag hoppas fortfarande skall gälla för alla medborgare -, vad som är arbetsmarknadens parters ansvar och vad som ryms inom den politiska kompetensens ram. 27 % av de deltidsarbetande kvinnorna vill hellre arbeta heltid. Det betyder att 73 % av de deltidsarbetande kvinnorna inte vill ha en heltidstjänst - just för tillfället. Det måste respekteras. Vi har i det här landet en unikt snedvriden arbetsmarknad, trots att vi utger oss för att vara ett av världens mest jämställda länder. Varför? Vad är det som skiljer Sverige från andra länder som inte drivit jämställdhetsfrågorna kanske lika militant? Vilka utgör bromsklossarna? Jag tror att den könssegregerade arbetsmarknaden är den viktigaste orsaken till löneskillnaderna - inte så många gånger den direkta lönediskrimineringen. Alltså: Vad gör facken, de manligt dominerade facken? Lena Svenaeus, Jämställdhetsombudsmannen, säger i TCO-tidningen: Det är självklart inte möjligt att domstolsvägen lösa ett strukturellt problem som berör hundratusentals arbetstagare. Arbetsdomstolen sätter inga löner. Det gör arbetsgivare och fackförbund i kollektivavtal eller arbetsgivaren ensam. Om jag vore man och vore med i Metall skulle jag stå på barrikaderna och kräva högre löner åt Kommunal. Här handlar det delvis om solidaritet mellan förbunden när utrymmet är begränsat. Vissa fack är inte så förtjusta i arbetsvärdering. Det kan väl inte vara därför som jämställdhetsarbetet går långsamt? Frågan är om man kommer något steg framåt genom att driva opinionsbildning à la TCO. Om man blir alltför vulgär riskerar man att backa när det gäller framgångar i jämställdhetsarbetet. Jag tror att vi i dag behöver en nyanserad debatt om hur det kan komma sig att arbete som innebär att man sysslar med datorer eller byggnader belönas mycket bättre än arbete som innebär att man tar hand om människor. Alla människovårdande yrken tappar i dag i lönenivå gentemot dem som hanterar döda ting. Är detta ett uttryck för att människovärdet håller på att devalveras i vårt samhälle? En man vars kvinna är sjuksköterska sade till henne när hon kom hem från jobbet utan att ha haft rast: Ditt arbete handlar om liv och död, och du tjänar 15 000 kr i månaden. Jag jobbar med mobiltelefoner, ett skapat behov, och tjänar dubbelt så mycket. Det offentliga monopolet måste brytas, sade Christel Anderberg. Jag är beredd att hålla med. Där ligger en del av lösningen. Samtliga traditionella kvinnoområden riskerar i dag att bli bristyrken. Vem vill vårda fyrtiotalisterna och femtiotalisterna på ålderns höst? Och varför vill regeringen inte fortsätta att stödja de manliga lärarhögskolestuderande som kan och vill bryta könsbarriärerna i läraryrket? Och vilken kille vågar i dag jobba inom barnomsorgen utan att dra till sig allas misstankar om att vara pedofil? Vi är många som har ett ansvar. Jag var inne på fackföreningarna. Arbetsgivarna har också ett ansvar. Det finns 3 % kvinnliga chefer i börsnoterade svenska bolag. Tittar man på de 1 000 största bolagen är det 14 vd:ar som tillika är kvinnor. Vd handplockas man till. Det är inget jobb man söker, och kvinnor kommer inte i fråga när man väljer vd i Sverige, ett av världens mest jämställda länder. Och vi ligger miltals från många europeiska länder och USA. Det saknas också en genomlysande statistik på området. Det har egentligen inte gjorts någon sedan 1995. Det är därför viktigt att JämO agerar med kraft för att få fram den statistik som också fungerar opinionsbildande. Arbetsgivare gör en vinst om de ser till att både män och kvinnor kan vara föräldralediga och att de är med och skapar arbetsförhållanden och arbetstider som passar olika livssituationer och både män och kvinnor. Vi politiker har också mer att göra för framtiden när det gäller att kvinnor inte skall vara förlorare på framtidens arbetsmarknad och i pensionssystemet. JämO har fått 2 nya miljoner som skall användas till information, utbildning och rådgivning kring arbetsvärdering. De pengarna har vi tillstyrkt under förutsättning att de används konstruktivt för att utjämna osakliga löneskillnader. Arbetsvärdering har visat sig vara ett instrument som är fruktsamt. Arbetsvärdering skall inte användas för att genomreglera en arbetsmarknad. Jag menar att den inte står i motsatsställning till en individuell lönesättning. Skyddslagstiftning mot lönediskriminering finns, och nu skall den användas, och det skall inte sparas på något krut. Det är oacceptabelt att ren lönediskriminering existerar i vårt land. Nu skall JämO driva prejudikatmål och fortsätta arbetet och låta arbetsmarknadens parter ta lärdom av detta. Det finns också glädjeglimtar när man tittar på kvinnors arbetsmarknad. Kvinnor står för en raskt ökande andel av nyföretagandet i Sverige. Det gäller särskilt inom den växande tjänstesektorn, både hushållstjänster och företagstjänster. Jag skulle gärna vilja se ett utvidgat och förlängt ROT-avdrag som också skulle gälla de hushållsnära tjänsterna. Då har vi möjlighet att befria och frigöra kvinnor från en hel del av det oavlönade hemarbetet och låta det bli ett avlönat arbete som kommer många kvinnor och män till del samt minskar arbetslösheten och gynnar statskassan. Varför denna tvehågsenhet från majoriteten? Lägg klasskampsretoriken åt sidan och öppna möjligheterna för den hushållsnära tjänstesektorn och för den fria företagsamheten. Det har genom åren satsats många miljarder vid nedläggning av manligt dominerade varv och vid omstruktureringar inom stålindustrin. Men när textilindustrin gick förlorad lades det inga pengar på att satsa på nya jobb till kvinnor. Visst kan politiska beslut betyda en del. ROT-programmet utformades för män. Den kvinnliga tjänstesektorn måste nu få sin beskärda del. De kvinnliga resurscentrum som växer på länsnivå i hela landet med NUTEK-stöd har skapat grogrund för många kvinnor att starta egna företag. På frågan om Mona Sahlin är beredd att permanenta verksamheten svarade hon att det beslutet måste fattas på regionnivå. Det nationella kvinnliga resurscentrumets projekttid löper ut 1999. NUTEK skall i slutet av mars rapportera om vilka åtgärder som bör vidtas för att stimulera jämställdhetsarbete och insatser på länsnivå för kvinnors företagande. Vi vet ännu inte vad som finns i den rapporten. Vi vet inte heller om vårpropositionen kommer att innehålla NUTEK-stöd för kvinnosatsningar. Ryktet säger att den förmodligen inte gör det. Om man skall tolka Sahlin är svaret också förmodligen inte. Men socialdemokraterna som finns här i dag kanske kan belysa och ge svar på den frågan. Detta i kombination med att länsstyrelserna har skrivit tillväxtavtal som saknar kvinnoperspektiv känns alarmerande. Det finns all anledning för oss alla att spana efter kvinnoperspektiven i tillväxtavtalen. Mainstreaming var ordet. Jag står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 17 och 19.
Fru talman! Jämställdhetsarbetet måste ju bedrivas på flera fronter, där det handlar både om att aktivt försvara det som vi har uppnått men också att hela tiden gå vidare. En grundläggande rättighet som kvinnor världen över har kämpat för är ju rätten till sin egen kropp och rätt till preventivmedel och när det behövs rätten till abort. Kristdemokraterna har ju en annan uppfattning i abortfrågan, och det ser jag som ett stort hot mot hela kvinnofrågan. Därför är min fråga till Maria Larsson: Hur ser Maria Larsson på rätten för kvinnan att välja abort utan att känna skuld?
Fru talman! Vi har ett ganska stort antal aborter i vårt land. Om Camilla Sköld läser vårt program kan hon där tydligt se att vi säger att det är kvinnans val som skall avgöra om abort skall göras eller inte. Men samtidigt säger vi att vi bör göra allt för att underlätta valet att föda genom att ge möjligheter till stödperson osv. Många har i dag inte ett reellt val. Vi vill också ha det stödjande valet, där man kan sätta in förebyggande insatser för att stödja också ett föräldraskap. Vi menar att antalet aborter är väldigt stort och att det som kan göras för att nedbringa det antalet är positivt. Men ytterst är det den enskilda kvinnan som bestämmer.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Självklart tycker alla att man skall göra vad man kan för att hålla nere antalet aborter. Där har vi i Sverige lyckats bra jämfört med exempelvis USA som har en mycket större andel tonårsaborter. Av Kristdemokraternas riksdagsmotion framgår det klart, precis som Maria Larsson säger, att "alla tänkbara insatser skall erbjudas för att undvika abort" och att samhället skall "söka skapa en medvetenhet om fostrets värde". Men i detta ligger ju en värdering av de kvinnor som redan i dag fattar beslut om att göra abort. Jag menar att Kristdemokraternas syn på abort och politiken, kombinerad med de drastiska neddragningar som ni vill göra inom den offentliga sektorn, gör att era andra förslag sammantaget kommer i en helt annan dager. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram den dubbelhet som jag tycker finns hos Kristdemokraterna.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt vad Camilla Sköld är ute efter. Vi har klart deklarerat att det är kvinnans val som skall gälla. Vi har också sagt att det är positivt om antalet aborter kan nedbringas och om en kvinna kan känna att hon har det stöd som behövs för att också välja att föda, även om graviditeten kanske inte var planerad. Världen är ju inte svart och vit, utan den är mångfasetterad. Varje enskilt val är individuellt, grundat på de egna, individuella, omständigheterna. Vi är beredda att satsa väldigt mycket i förebyggande syfte, precis som det står i vårt program, och tycker att varje barn som föds skall vara välkommet. Det är därför som vi pläderar för kvinnornas fria val.

Fru talman! Arbetet för en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män har pågått länge. Liberala krafter har många decenniers historia när det gäller jämställdhetspolitiskt arbete. Visst har det hänt mycket. Kvinnor är myndiga, har rösträtt, rätt att ha ett eget förvärvsarbete också om man har familj och barn och kan i princip välja vilket yrke som helst. Noterbart är också att jämställdheten har gjort en del landvinningar även på det manliga området. Föräldraledigheten för män är en sådan reform. Med denna iakttagelse, fru talman, i den historiska backspegeln, där mycket kan registreras, måste vi ändå konstatera att även om lagstiftningen gått in med aktiva åtgärder är det väldigt mycket som återstår att göra. Fortfarande gäller att det är i realiteten stora skillnader i kvinnors och mäns möjligheter. Det gäller lön och inkomst. Det gäller ansvar för barn. Det gäller den såväl privata som offentliga makten. Fördomar och orealistiska förväntningar grusar ofta de drömmar som byggs upp, och det går att konstatera att hindren är många - hinder på grund av vilket kön man tillhör. För Folkpartiets del handlar jämställdhet i hög grad om makten över det egna livet. Generellt har kvinnor mindre makt över sina liv än vad män har. Därför bör jämställdhetspolitiken se till att kvinnor får ett större realt utrymme och inflytande över sina egna liv. Det finns partier och personer som hävdar att jämställdhet främst är en fråga om attityder och värderingar. Sådant kan man t.ex. finna i moderata motioner - att alla skall ha samma möjligheter i livet. Men inte sällan leder den konservativa politiken till att man begränsar sig till passiva insatser. Man nöjer sig med att politiken skall skapa möjligheter och mångfald. Självfallet ligger det en hel del i ett sådant resonemang. Kvinnor är ofta i den positionen att de är den svagare parten, och svaga parter i samhället behöver samhällets särskilda stöd och insatser för att nå fram till den jämställdhet som flertalet säger sig vara besjälade av. Däremot har liberaler och konservativa ofta en gemensam syn på t.ex. näringslivsfrågor också i ett jämställdhetsperspektiv. Vi har från båda håll tagit upp hushållsnära tjänster i våra jämställhetsmotioner. Jag tycker att det finns anledning att erinra om vad som sades i en gemensam borgerlig reservation i samband med det första betänkandet från arbetsmarknadsutskottet. Vi skrev följande: "Genom att vidta särskilda åtgärder för att öppna marknaden för hushållstjänster kan förutsättningar skapas för ett stort antal nya arbeten. Även om det är svårt att veta exakt hur många arbeten som kan bli följden rör det sig tusentals nya arbetstillfällen i den privata sektorn. Ett gemensamt förslag om 50 % skattereduktion för hemnära tjänster har nyligen lagts fram -." Så sent som i går krävde företrädare som Folkpartiet och Centern detta igen. Från Folkpartiets sida har vi ofta tagit upp att det råder monopolsituationer inom stora delar av den offentligt finansierade sektorn. Det för med sig ett slags näringsförbud i de sektorer där traditionellt kvinnor har erfarenhet och kompetens. Skall lönerna bli mer rättvisande krävs att anställda i vård och skola får ta del av den dynamik som ligger i att de får flera arbetsgivare att välja mellan. Kanske kan vi se ett embryo till en förändring på eftersatta löneområden när bristen på sjuksköterskor i kombination med sjuksköterskeflykt till Norge och framväxt av privata sjuksköterskepooler justerar upp lönerna i en sektor där det borde vara mera jämställt ur lönesynpunkt. Folkpartiet vill bryta de facto-monopolen och göra det möjligt för fler arbetsgivare att utföra offentligt finansierade tjänster inom såväl skola och vård. Vi tror att kvinnors arbetsmarknad skulle bli betydligt tryggare om de, inom de yrken de ofta är överrepresenterade, tilläts förverkliga sina idéer. Släpp kvinnlig skaparkraft loss, så leder det till bättre kvalitet för verksamheten. De som efterfrågar tjänster inom vård, service och utbildning kan då välja det som bäst passar den egna situationen. Ingen tvekan om att det skulle vara gynnsamt för såväl skattebetalare som att det skulle utveckla offentligt finansierad service. Kvinnors möjligheter att få välja bland flera arbetsgivare skulle positivt påverka såväl anställningsvillkor som lönesituationen. Att kvinnors otrygghet har ökat på arbetsmarknader där de har en dominerande ställning illustreras av det löftessvek som skedde från socialdemokratiskt håll mot anställda i vård och skola. Socialdemokraterna vann valet 1994 i hög grad på löftet att ingen skulle sägas upp inom vård och omsorg. Det löftet sveks, och förlorarna blev framför allt kvinnorna. Under den socialdemokratiska regeringsperioden har nära 70 000 kvinnor i offentlig sektor förlorat sina jobb. Tredje kvartalet 1994 arbetade över en miljon kvinnor i offentlig sektor. Första kvartalet 1998 var antalet nere i ca 940 000. Därför handlar en av de viktigaste jämställdhetsreformerna om att reformera den offentliga sektorn. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män tidigare har gjort och anställde t.ex. var sin person, skulle det ge hundratusentals nya jobb. Så länge kvinnor inom vård och omsorg, utbildning och service till människor inte ges möjligheter att förverkliga sina idéer utanför det offentliga monopolet hämmas mycket av kvinnlig skaparkraft. Det är inte bara jämställdhetsfientligt, det är också ett stort slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser. Fru talman! Det jag sagt visar att en mycket viktig jämställdhetsreform som bör göras gäller en reformering av den offentliga sektorn. Genom att man får bort de offentliga monopolen kan den kvinnliga skaparkraften släppas fram. Jag påstår än en gång att det skulle leda till bättre kvalitet inom flera sektorer och dessutom till en lägre kostnad. Det skulle också ge kvinnor möjlighet att välja mellan fler arbetsgivare. Den andra sammanfattande synpunkt jag skulle vilja ge är att det i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor är lägre löner än i jämförbara yrken i privat sektor. Det är ett strukturproblem som måste lösas. Staten bör tillsammans med landstings och kommunförbunden utarbeta en flerårsplan för att höja lönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper med längre utbildning, t.ex. sjuksköterskor och lärare. En tredje synpunkt är att fler män måste in i skola och vård. Skälen är flera. Men ett är att det skulle bidra till att höja löneläget för dominerade yrkesgrupper. Dessutom behöver barn få umgås med vuxna lärare av båda könen, något som måste vara positivt när det gäller vuxna förebilder, inte minst för de barn som kommer ur enföräldersfamiljer. De hushållsnära tjänsternas skatteregler bör ändras. Många jobb kan tillskapas inom tjänstesektorn. De är efterfrågade, och dessutom är det angeläget att den i dag stora svarta tjänstesektorn kommer över i s.k. vit sektor. Dessutom skulle de som är verksamma där nu med tvivelaktiga anställningsförhållanden på en vit och redovisad arbetsmarknad kunna få del av både ATP-poäng och sjukförsäkring, någonting som de i dag ofta helt saknar. Till jämställdhetsaspekten hör också att de som finns i sådan verksamhet väldigt ofta är just kvinnor. Föräldraledigheten bör matchas hårdare så att föräldrar tar till vara möjligheten att mer umgås med sina barn, och det gäller inte minst de som har pappor i den s.k. karriären. Jämställdhetsombudsmannens möjligheter att driva diskrimineringsmål bör förbättras. Också här bör hinder undanröjas. Det behövs en ny utredning som tar upp lönediskrimineringen. Denna översyn bör ha till uppgift att följa utvecklingen och eventuellt komma med förslag till ytterligare åtgärder. Den bör också analysera jämställdhetsplanernas betydelse i lönebildningen. Fru talman! Jämställdhet är svårt. Det finns inget bra internationellt facit. I det avseendet har den likheter med regionalpolitiken. Det finns inga färdiga förebilder. Dessutom finns det en slående likhet mellan just jämställdhet och regionalpolitik: i båda fallen handlar det om att undanröja hinder och se till att man får lika och jämställda villkor. En tredje jämförelse skulle kunna vara att på båda dessa politikerområden är det de svagaste som behöver den starkaste insatsen. Detta är ett samhälleligt och politiskt ansvar som vi här i riksdagen inte får rygga tillbaka för. Nu har regeringspartiet med stöd av sina supportergrupper nöjt sig med att det pågår en översyn av vissa delar av jämställdhetslagen. Jag tror att det är viktigt att vi från riksdagen sätter tryck på regeringen när det gäller både tempo och innehåll. Vi måste inse att den första och stora entusiasmen under 70 och 80-talets reformperiod på jämställdhetsområdet har blåst över. Jämställdhetsarbete går inte av sig själv. Det behövs en ständig uppbackning och därför också en aktiv politik på dessa områden. Men jag tror också, fru talman, att denna politik bör drivas av både kvinnor och män. Därför skulle det vara önskvärt att fler riksdagsmän - med betoningen på män - och fler inom regeringen starkare gick i bräschen när jämställdhetsfrågor skall drivas. Jämställdheten är alltför viktig för att kunna skötas med vänsterhanden eller för att man avdelar ett fåtal - ofta kvinnliga - företrädare att hävda jämställdhetens ideal. Med det anförda ställer jag mig bakom Folkpartiets förslag i de motioner som har utmynnat i reservationer. Men jag nöjer mig med att yrka att enbart reservationerna 3 och 9 kommer under kammarens särskilda prövning genom omröstning.

Fru talman! Som kvinna kunde jag inte låta bli att reagera starkt när Elver Jonsson talade om att kvinnor är den svagare parten som måste hjälpas och stöttas. Det är politiskt korrekt att man skall vara snäll mot invandrare, handikappade och kvinnor. Det är precis den typen av gamla fördomar som vi måste försöka att utrota. De leder också till att jämställdheten inte får allmän acceptans. I övrigt är jag helt överens med Elver Jonsson om att den offentliga sektorn måste reformeras. Kvinnor är inte svaga i sig, men det är de strukturer som vi har byggt upp i vårt land som binder och förslavar kvinnorna. Genom skatte och avgiftssystemet tvingas de ut i förvärvslivet även när de har barn i småbarnsåldern, vare sig de vill det eller inte. Det tvingar majoriteten av Sveriges kvinnor till den enda arbetsgivaren på området, nämligen den offentliga sektorn som genom sin monopolställning effektivt kan förhindra en anständig löneutveckling och som även i övrigt ger kvinnorna usla arbetsförhållanden. Om inte kvinnorna trivs med sina arbetsförhållanden kan de inte säga upp sig och söka ett annat jobb, därför att det inte finns några andra arbetsgivare. Till detta kommer att den offentliga sektorn effektivt håller nere lönerna så att kvinnor känner den otryggheten att de har låga löner och inte kan försörja sig på sin lön.
Fru talman! Christel Anderberg kände sig illa berörd av att jag antydde att kvinnor var den svagare parten. Det sade jag inte för att kvinnor i sig är svagare utan för att de ofta har en svagare position som de är helt utan skuld till och som inte minst den manliga delen av befolkningen får ta på sig ansvaret för genom den tradition och det kulturmönster som har varit under mycket lång tid. Christel Anderberg sade i sitt tidigare inlägg kanske något lättsinnigt att många vill ha symboler och politiska inhopp. Det räcker inte med det, men det är nog inte utan värde. Ibland har de s.k. signalvärdena en real betydelse. När det gäller både Christel Anderbergs anförande och inlägg i repliken anser jag att det är alltför begränsat till det skattemantra som man från moderat håll ofta upprepar. Vi från Folkpartiet har i och för sig likartade synpunkter, men det finns bitar där moderaterna borde engagera sig mera. Det gäller t.ex. opinionsbildning för föräldraledighet, JämO:s möjlighet att driva diskrimineringsmål och kravet på en utredning som ser över just lönediskriminering. Dessa delar bör också finnas med om man skall anse att man har ett fullödigt jämställdhetsbudskap.
Fru talman! Jag tror inte alls att en majoritet av Sveriges kvinnor efterfrågar någon symbolpolitik från oss här i Sveriges riksdag. Vad de efterlyser är konkreta förslag som syftar till att människor får det bättre i sin vardag. Människor har nu mycket stora problem. Kvinnor slits mellan dubbla eller tredubbla lojaliteter. Svenska kvinnor håller på att jobba ihjäl sig. Svenska barn är förmodligen fysiskt de friskaste i världen, men de mår psykiskt mycket dåligt. Våldet bland ungdomar tilltar och går ned i åldrarna. Varje vecka begår ett barn under 15 år självmord. Många experter anser att skälet till denna utveckling är att ungdomar känner sig övergivna av vuxengenerationen. De är ensamma och känner sig inte behövda. Denna ensamhet har man uppenbarligen inte kommit till rätta med genom att institutionalisera hela deras uppväxttid. Vi måste ta ett helhetsgrepp om människors vardag och deras olika problem. Vi måste se till att skapa förutsättningar så att människor orkar och kan räcka till både i familjelivet och i förvärvsarbetet.
Fru talman! Jag delar Christel Anderbergs uppfattning om att vi behöver ta ett helhetsgrepp. I det ingår t.ex. ett större vuxenansvar. De påpekanden som görs här är också riktiga, att barn trots stor materiell standard kan fara väldigt illa. Christel Anderberg nämnde själv det ökande våldet. Men det är där som jag tycker att konservativa politiker inte tar det andra och det tredje steg som behövs. Våld kan också ha en orsak i en svår socialsituation som kan förstärkas genom droger och alkohol. På dessa områden har vi inte kunnat ställa upp och kämpa gemensamt, liberaler och konservativa. Jag tror alltså att moderaterna behöver bygga ut sitt jämställdhetsprogram och göra det till den dygd som man påstår sig vilja göra det till, nämligen att bidra till att människor får en bättre vardag. Men då behövs det också insatser för män, t.ex. att man bedriver en opinionsbildning som gör att männen tar ett större ansvar i jämställdhetsarbetet. Då behövs det politiska signaler och kanske rentav symbolvärden. Jämställdhetsfrågor är alltför viktiga för att avdelas till kvinnoförbund eller andra särskilt intresserade. Här behövs också männen engageras. Det kan väl vara ett memento att det behövs bättre uppställning i våra kammardebatter från det kön som jag själv tillhör. Här återstår ett outröttligt arbete. Det gäller politisk opinionsbildning där vi driver frågor som innebär ett delat ansvar mellan män och kvinnor för en ökad jämställdhet.
Fru talman! Till att börja med vill jag tacka Elver Jonsson för hans betoning att det är viktigt med mäns ansvar. Sedan delar jag Christel Anderbergs reaktion när Elver Jonsson talade om kvinnor som den svagare gruppen. Men jag förstår nu att det inte var Elver Jonssons avsikt att få det att låta så. Det finns ibland en tendens att tala om kvinnor som någon sorts exklusiv minoritet, när det faktiskt är halva befolkningen som vi talar om. Jag delar inte heller Folkpartiets och Moderaternas syn på offentlig sektor. Jag förstår att det tar emot ideologiskt att konstatera att offentlig sektor är en förutsättning för att vi har kommit så långt som vi har gjort i Sverige. Det är bara att se hur det ser ut i övriga Europa. Det jag egentligen tänkte ta upp är lösningar för att jämställdheten skall komma vidare när det gäller det oavlönade hemarbetet. Folkpartiets och för all del också Moderaternas lösning är att skattesubventionera hushållsnära tjänster. Man skall alltså med skattepengar uppmuntra familjerna till en lösning där en tredje person kommer in i familjen för att ta hand om tvätt, städning osv. Det betyder att man helt lämnar grundkonflikten åt sidan och att man tvärtom, menar jag, konserverar de skillnader som finns, därför att löser man problemet med att ta in en tredje person så ställer man inga som helst krav på att mannen skall gå ned i arbetstid och ta ett större ansvar för hemarbetet. Därför anser jag att förslaget om hushållsnära tjänster är att direkt motarbeta jämställdhetsarbetet.
Fru talman! Det är bra att det blev förtydligat att min avsikt inte var att tala om kvinnan som en svagare part i sig. Men hon har ofta en svagare position. Det är bra om vi kan vara överens på den punkten. Camilla Sköld säger att den offentliga sektorn har varit en så oerhörd tillgång. Jag vill då påminna om den väldiga nedrustning som har skett under den socialdemokratiska regeringens period, trots att man t.o.m. fick en valvinst genom att tala om att man inte skulle rusta ned. Nedrustningen beror på att vi har en för svag skattebas. Det är ju inte att det är ont om jobb på sjukhusen som gör att sjuksköterskor och undersköterskor avskedas. Vi har ont om pengar, och därför behöver vi en större skattebas. Sedan är Camilla Sköld bekymrad över att vi förfäktar att hushållsnära tjänster skulle få sin chans. Den finns i dag. Det är bara det att den finns i en svart sektor. Socialdemokrater och vänsterpartister talar om att tjänsterna skall subventioneras. Men det är en ingen subvention, för det kommer inga skattepengar i dag. I en svart sektor ingår inte något skatteflöde. Därför behöver denna sektor få bli vit. Jag tror att vi skulle få ett mer avspänt förhållande till dessa tjänster, och det skulle hjälpa kvinnor loss för deras egen karriäruppbyggnad.
Fru talman! Det stämmer att jag är bekymrad över att man skall föra en aktiv statlig politik för att skapa en ny sektor med människor som jobbar med hushållsnära tjänster. Det är inte bara det att de hushållsnära tjänsterna helt och hållet bommar jämställdhetsperspektivet, utan de har dessutom en tydlig klassprofil. Till skillnad från om man anlitar en målare eller en bilreparatör, som man ju hyr in på grund av hans eller hennes kompetens, har jag inte hört någon som säger att man hyr in en städhjälp därför att hon - för det blir ju en kvinna - är duktigare på att städa. Vad det handlar om är värdering av tid, att min tid är för viktig för att använda till tvätt och städning, medan en annan persons tid går bra att använda. Jag vill påminna om det som Lars Leijonborg sade i partiledardebatten här för några veckor sedan, att det handlar om att skapa en arbetsmarknad för invandrarkvinnor med bristande språkkunskaper. Det fångar ju i ett nötskal vad det handlar om. Det bommar jämställdhetsperspektivet, och det har en tydlig klassinriktning. Jag tycker att det är bra att Folkpartiet är tydligt här.
Fru talman! Jag är förvånad över vänsterpartisters oro för att den hushållsnära sektorn skulle bli vit, att den också skulle bidra till folkhushållet med skattemedel och att de som arbetar i denna sektor skulle kunna få både ATP-poäng och en anständig sjukförsäkring. Jag har svårt att förstå detta bekymmer. Det kanske trots allt har att göra med fördomar. När jag lyssnar på både repliker och inlägg från Camilla Sköld kan jag inte undgå att höra hur man har tonat ned de ofta radikala och tydliga kraven i det förgångna. Nu är man tyst som en kyrkråtta eller diskret som en legationssekreterare när det gäller sina krav. Det kanske är så att det är närheten till maktens köttgrytor som söver eller rent av bedövar, vad vet jag? Men mycket av den radikalitet i pådrivande frågor som Vänsterpartiet tidigare har presenterat saknas både i dagens betänkande och i dagens debatt.

Fru talman! År 1622 publicerade fransyskan Marie de Gournay boken The Equality of Men and Women. I dag, 377 år senare, står vi här i Sveriges riksdag och debatterar jämställdhet och hur långt vi har kommit. Tanken svindlar, fru talman, när jag nu i mitt tal kommer att återkomma till de olika steg som har tagits i världen för att främja jämställdheten mellan man och kvinna. Nära 400 år är det sedan boken utkom. Och var står vi i dag? På den internationella kvinnodagen i måndags var tidningarna fulla med olika aspekter på jämställdheten. Bl.a. fanns det uppgifter om antalet kvinnliga chefer som finns inom näringslivet och på våra myndigheter. DN berättar att 95 % av börsbolagens direktörer vägrar att svara på frågan om inställningen till kvinnor som chefer. Bara en procent av tusen bolag har kvinnliga vd:ar. Trots detta, fru talman, fick svenska kvinnor redan år 1810 rätt att idka handel, men kvinnorna har inte kommit längre upp i hierarkin i näringslivet på de 189 åren. TCO:s kampanj för lika lön för lika arbete, som fokuserade på löneskillnader mellan kvinnor och män, fick mycket kritik, mycket på grundval av att det var mäns kön som hängdes ut, bildligt talat. Miljöpartiet har stött kampanjen. För alla dem som inte vill se att skillnaden mellan män och kvinnor och bristen på jämställdhet beror på mäns överordning och kvinnors underordning är varje kampanj som fokuserar på kön ett hot, enligt Inger Olsson. Redan år 1908, fru talman, stiftades en lag i vårt grannland Norge om lika lön för lika arbete. Men sanningen i dag är ju att manligt kön ger högre lön, vilket också TCO-kampanjen ville visa. Av de antagna till läkarutbildning vid landets högskolor är kvinnor just nu i majoritet. Lönerna för läkare har sjunkit, och yrkets status blir lägre i och med att fler kvinnor än män utbildar sig till läkare. Samma sak har skett med läraryrket. Ett problem är att statusen på yrken sjunker när kvinnorna tar över, speciellt om man betänker att en ny konstitution i Italien år 1948 erkände att kvinnan var jämlik mannen och därför gav henne rätt att arbeta. Fru talman! År 1791 efterfrågades att flickorna i Frankrike skulle ha rätt till samma utbildning som pojkarna. I dag i Sverige tar fler kvinnor än män högskoleexamen, men endast 10 % av professurerna på universiteten innehas av kvinnor. Att kvinnor traditionellt inte innehar lika höga poster i samhället som män medför att kvinnors genomsnittslön är ca 80 % av mäns löner. Att löneskillnaderna nu ökar, enligt en undersökning av SCB, är en backlash för samhället, tycker jag. Fler kvinnliga chefer skulle leda till rättvisare löner, fru talman. Lika lön för lika arbete ger ekonomisk självständig. Det har länge varit ett mål för jämställdheten och är ett steg att försöka uppnå. I vår motion tar vi upp frågan om att belysa mansrollen. Det är dags att kvinnorollen och mansrollen förändras. Mäns våld mot kvinnor är ett problem, men också de fredliga männens tystad och passivitet. Vi har inte nått någon jämställdhet så länge som våld mot kvinnor "accepteras" med tystnad av den stora majoriteten män. år senare, visar det sig att 20 000 fall av kvinnomisshandel polisanmäldes under förra året. De flesta fallen inträffar i hemmen. Sexualbrotten mot kvinnor har ökat med 80 % de senaste tio åren. Gruppvåldtäkterna ökar i antal. Män bör sluta sig samman och markera att andra mäns våld mot kvinnor inte accepteras. Australien var år 1977 det första land i världen som gjorde våldtäkt inom äktenskapet straffbar. Arbetstidsförkortning och genomgripande attitydförändringar kan få män att engagera sig med mer tid för sina barn och öka deras engagemang i vårdande yrken. Detta kan också förändra synen på mansrollen. Miljöpartiet vill att Sveriges regering tar initiativ till en FN-konferens om män där världens män får ett forum för att diskutera den moderna mansrollen och manssamhället. Fru talman! Miljöpartiet har motionerat om att kunna jämställdhetsmärka arbetsplatser inom näringslivet och om att kunna jämställdhetsmärka produkter. Detta kommer att kunna vara ett konkurrensmedel i framtidens företag. Det gläder oss nu att regeringen ger tid till en utredning som tar tag i de här frågorna. Ett sätt att se över jämställdheten inom myndigheter är bl.a. den s.k. 3 R-metoden som Kommunförbundet har tagit fram. 3 R står för representation, resurser och realia. Det blir ett utmärkt verktyg att använda inom statliga myndigheter och utredningar. Strategin bygger på mainstreaming, dvs. att jämställdhet inte är en särskild fråga. Det är en aspekt på jämställdheten. På fredagar när jag åker hem med tåget mot Göteborg brukar jag gå in i Centralstationens pressbyrå. Jag tittar på tidningshyllan, och då ser jag på mer än hundra tidningsframsidor bilder av leende kvinnor i utmanande poser. En snabbräkning visar att bland kvinnor intar en sexig pose, 22 kvinnor visar brösten och 5 kvinnor ser rädda och hotade ut. Andra tidningar visar bilar, möbler, bakverk eller datorer. I reklamen visas mannen fram som stark, kompetent, utåtriktad. Han är chef eller politiker, hjälte eller brottsling. Kvinnan är smal, vacker, inåtvänd. Hon är mor, maka, sexobjekt eller offer. Mediernas bild av kvinnan är stereotyp och påverkar våra attityder och möjligheter att bli jämställda. I Sverige konsumerar vi i medeltal nästan sex timmar medier om dagen. Medierna påverkar också hur unga flickor uppfattar sig själva. I går kunde vi läsa i tidningarna att mer än 80 % av alla femtonåriga flickor vill ändra på sina kroppar. Vi kunde läsa om hur flickor redan i årskurs fem börjar banta och om att drygt var tjugonde flicka befinner sig i riskzonen för att utveckla en allvarlig ätstörning. Utskottet tar upp att Sverige under 1996 i lagstiftning som rör TV och radio beaktat vikten av jämställdhet mellan könen, att pressen antagit etiska riktlinjer om vad som trycks i tidningar och att regeringen har beviljat medel för detta. Jag undrar nu, fru talman, vad som har hänt. Det behövs ju bara att var och en går och ser på tidningshyllor och kritiskt granskar TV och bioreklamen för att bilda sig en uppfattning och se att läget blir värre och värre vad gäller jämställdhetsaspekterna och synen på kvinnan. För inte så länge sedan var det lagar och regler som begränsade kvinnors möjligheter. Nu får vi rösta i fria val, utbilda oss och arbeta med vad vi vill. Men mycket återstår. 1990 protesterade 47 kvinnor i Saudiarabien mot förbudet mot kvinnliga bilförare där. I Sverige ges 90 % av löneförmånen tjänstebilar till män, och i dagsnyheterna i TV uppges att kvinnor lever farligare i trafiken på grund av att kvinnor innehar mycket äldre bilar än männen. År 1921 fick svenska kvinnor rösträtt, men det skulle dröja 50 år, alltså ända till 1971, innan Arbetsvärdering, jämställdhetsplaner som följs upp och ett vidgat kompetensområde för JämO är några mycket viktiga verktyg för att kvinnor och män skall vara jämställda i arbets och privatlivet. Härmed vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationerna 15 och 20 och samtidigt peka på Miljöpartiets särskilda yttrande i betänkandet.

Fru talman! Sverige utnämndes nyligen av UNDP Human Development Report till det land i världen där kvinnor har mest ekonomiskt och politiskt inflytande. Sverige är bäst i världen på att ge kvinnor deras självklara rätt till ett yrkesarbete. Egen inkomst är grunden för självständighet och jämlikhet. Den egna inkomsten ger handlingskraft och oberoende i det dagliga livet. Den innebär självförtroende och förmåga att påverka sitt eget liv. Den innebär dessutom att makar möts på lika villkor. Detta är resultatet av ett träget politiskt arbete lett av socialdemokrater genom decennier. Gemensamma satsningar på dagis, på äldreomsorg, på särbeskattning och på jämställdhetslagar har bidragit till att ge kvinnor möjlighet till yrkesarbete och därmed ökad jämställdhet. Trots den höga arbetslösheten har kvinnorna klarat sig förhållandevis bra på arbetsmarknaden under de senaste åren. Kvinnor arbetar fler timmar, kvinnor utbildar sig mer än tidigare, och också mer än männen, och allt fler kvinnor arbetar heltid. Fru talman! Under 1900-talet har det skett en viktig historisk förändring. Mannen har blivit far i samma bemärkelse som kvinnan alltid tidigare varit mor. På 1950 och 1960-talen blev det allt vanligare att se män dra barnvagnar. De tog också mer del i vården av sina barn. När kvinnorna fick ökad självständighet i såväl samhälle som familj blev också obalansen mellan kvinnors och mäns ansvarstagande iögonenfallande - kvinnornas dubbla ansvarstagande i yrkeslivet och i hemmet och männens enkla. I dag kan vi konstatera att svenska män aldrig någonsin tagit ett så stort ansvar för sina barn som de gör i dag. Vi ligger bäst till i världen. Det är något som vi kan vara stolta över, men naturligtvis inte nöjda med, eftersom det fortfarande är stora skillnader mellan mäns och kvinnors uttag av föräldraförsäkringen. Fortfarande tar kvinnorna ut mer än 90 % av föräldraledigheten och männen knappt 10 %. Fortfarande är oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män regel snarare än undantag. Fortfarande jobbar långt fler kvinnor än män deltid trots att de vill arbeta heltid. Det är detta jämställdhetsarbetet är inriktat på i dag; mäns och kvinnors lika ansvar och delaktighet i samhället, på arbetsplatsen och i familjen. Fru talman! Jämställdheten mellan kvinnor och män berör alla delar av samhället. Vi i Sverige har kommit långt då det gäller att skapa lika villkor och förutsättningar för kvinnor och män, inte minst på det formella planet. I den svenska grundlagen finns inskrivet att "lag eller annan skrift ej får innebära att någon missgynnas på grund av kön." Sedan 1980 regleras jämställdhetsfrågor i arbetslivet i jämställdhetslagen, som innehåller dels regler om diskrimineringsförbud, dels regler om arbetsgivares skyldigheter att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Alla arbetsgivare med minst tio anställda skall göra en årlig jämställdhetsplan. Jämställdhetsombudsmannen skall se till att jämställdhetslagen efterlevs och kan vid tvist också föra talan i Arbetsdomstolen när det gäller könsdiskriminering. Målen för jämställdhetspolitiken ligger fast. Det är en uppfattning som slogs fast av regeringen i budgetpropositionen för 1999 och som delas av utskottsmajoriteten. Det innebär att kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det innebär vidare en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende och lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete och arbetsvillkor. Det innebär också att kvinnor och män skall ha samma tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger. Det innebär delat ansvar för hem och barn och också frihet från könsrelaterat våld. Insatserna för att öka jämställdheten måste kännetecknas av en stor bredd. Jämställdhetsperspektivet måste införlivas på alla politikområden. Det gäller fortsatt metodutveckling och utbildning och satsningar på information och kunskapsutveckling. Fru talman! Arbetsmarknadens parter måste hitta former för att komma åt oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Regeringen har därför tillsatt en särskild utredare som bl.a. skall analysera frågor om arbetsvärdering och bedöma om det behövs ytterligare åtgärder för hur arbetet med att bestämma lika lön för lika och likvärdigt arbete skall underlättas i praktiken. Det handlar bl.a. om att föreslå andra eventuella åtgärder mot lönediskriminering, att göra en analys och komma med förslag om förtydligande av arbetsgivarens lönekartläggning och se över jämställdhetslagen utifrån nya krav från EG-rätten. Lagen skall dessutom ses över för en eventuell skärpning då det gäller diskriminering på grund av kön. Arbetet skall bedriver i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och uppdraget skall redovisas den 1 september i år. En korrekt och ändamålsenlig könsuppdelad statistik är nödvändig för att tydliggöra löneskillnaderna mellan män och kvinnor i samhället. SCB har därför fått 1 miljon kronor extra för en vidareutveckling av lönestatistiken under budgetåret 1999. JämO har fått ytterligare 2 miljoner kronor för att utöva tillsyn över de delar av jämställdhetslagen som just rör löneskillnader mellan män och kvinnor. Fru talman! För att tydliggöra hur jämställdheten ser ut i olika arbetsorganisationer behövs det inte enbart statistik utan också bra metoder. Kommunförbundet har därför fått ett ekonomiskt stöd från regeringen för att ta fram en metodbok när det gäller den s.k. 3 R-metoden. Den är ett redskap för att systematiskt inventera, analysera och diskutera olika aspekter av jämställdhet. De tre R:n står för representation, resurser och realia. När man analyserar de två första R:en kan man urskilja det tredje, dvs. vilka normer som formar verksamheten. Därefter kan nämnden börja utforma en jämställd politik. Det är en mycket bra metod som på olika sätt bör spridas i landet. De myndigheter som anser att den passar just deras verksamhet skall kunna ta den till sig genom den metodbok som nu kommer att tas fram. Fru talman! Jämställdhet är ett av fyra områden som Sverige särskilt prioriterar i det fortsatta EU arbetet. Enligt svensk uppfattning bör klara mål utarbetas för jämställdhetsarbetet, på motsvarande sätt som vad gäller för EU:s sysselsättningsarbete. Målen för arbetet bör vara minskande löneskillnader, ett ökat arbetskraftsdeltagande, höjda utbildningsnivåer och förbättrad kvinnorepresentation i politiken. I detta sammanhang kan också nämnas att regeringen under 1999 planerar att arrangera en europeisk jämställdhetskonferens. Konferensen kommer bl.a. att behandla just frågor om benchmarking. Fru talman! Förutom nya arbetsmetoder och statistik krävs det också ett aktivt utvecklingsarbete av nya arbetsformer och nya verktyg som leder till att målen för ett jämställt samhälle uppnås i praktiken. Ett verktyg som hittills inte prövats vare sig i Sverige eller i något annat europeiskt land är kvalitetsbedömning av produkter och tjänster ur ett könsperspektiv. En frivillig jämställdhetsmärkning som i första hand bör gälla varor och tjänster i den privata sektorn skulle kunna driva på utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle genom att medvetna konsumenter väljer jämställdhetsmärkta produkter. Jämställdhetsmärkning skulle på så sätt kunna bli en konkurrensfaktor för företag på samma sätt som miljömärkning är i dag. Denna fråga skall nu utredas och redovisas i slutet av år 2000. Med detta som bakgrund, fru talman, vill jag yrka bifall till betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Sonja Fransson talade alldeles i inledningen av sitt anförande mycket om vikten av att ge svenskor och svenskar ett eget arbete och av att hitta alla lösningar som ökar möjligheten för fler att få ett avlönat arbete. Därvidlag är vi tämligen överens, Sonja Fransson och jag. Det finns ju ett sådant förslag som har lagts fram och som har funnits med ganska länge. Det handlar om hushållsnära tjänster. Både Sonja Fransson och jag vet att det skulle skapa nya jobb - jobb som i dag inte finns mer än inom den svarta sektorn. Det skulle skapa möjligheter till eget företagande för många personer, både kvinnor och män. Det skulle också underlätta för både kvinnor och män att kanske fullgöra en karriär någon annanstans när arbetstyngden i hemmet minskar något. Jag vill fråga Sonja Fransson huruvida det här är ett förslag som skulle kunna tänkas framföras av den socialdemokratiska regeringen som en del i att bekämpa arbetslösheten för män men också för kvinnor.
Fru talman! När det gäller de hushållsnära tjänsterna finns det redan i dag flera bolag som jobbar med det, inte minst kvinnoföretag. Det har vi absolut ingenting emot. Vad det handlar om är om vi skall ha skattereducering för dessa tjänster. På den punkten har vi olika meningar. Det är ju samtidigt så att det är via skatten som vi betalar omvårdnaden. Det är via skatten som vi betalar vårt välfärdssystem där väldigt många kvinnor är anställda. Om vi samtidigt tycker att vi skall ha fler arbetsplatser inom de här områdena handlar det också om vilka inkomster vi har. Det handlar om ifall vi verkligen skall ha skattereducering, inte om det skall skapas arbetstillfällen. Självfallet kan det göra det.
Fru talman! Vi har ju varit tämligen överens om att skattereducera den manliga sektorn i form av ROT-avdrag. Jag tycker att det är beklämmande att den socialdemokratiska regeringen som i ord gärna talar om jämställdhet inte är beredd att ge samma stöd till den sektor som också skulle kunna ge kvinnor jobb. Nu tror jag inte att det bara handlar om kvinnor, utan att det i stor utsträckning också handlar om män. Jag tror att en skattesubvention behövs i ett initialt skede för att få i gång verksamheten, liksom vi har haft ett riktat stöd under några år till en genuint manlig sektor. Jag tycker att det är trist att höra att Sonja Fransson inte är mer bekymrad över arbetslösheten än att ge den här möjligheten. Är det så farligt att under en försöksperiod pröva det här? Måste det vara så låsta positioner i den här frågan, som ändå skulle kunna ge utrymme för fler jobb i Sverige?
Fru talman! Nu är det ju så att skattesamtal pågår, och vi vet inte riktigt vad som kommer ut av det. Vi har ju sagt att det finns en del områden där vi kan sänka skatter. Sedan beror det på vad man prioriterar. Det här området har vi inte prioriterat. Vi har i första hand har sagt att vi skall prioritera sänkning av skatt för dem som har låga löner, inte att subventionera hemnära tjänster. Vi vet i dag att många kan betala för det, och då kan de också göra det. Sedan är det en skillnad när det gäller det som handlar om att man får skattesubvention när man köper tjänster på grund av att man inte kan utföra den tjänsten. Då gäller det ett jämlikt förhållande. När någon köper en tjänst för att vinna tid blir det däremot ett ojämlikt förhållande, och där ser vi vissa problem.

Fru talman! Jag tog i mitt anförande bl.a. upp bilden av kvinnan i medierna och framför allt i reklamen. Vi ser att den blir värre och värre i tidningar, i Vi förde i vår motion fram att vi vill ha en jämställdhetsmärkning av bl.a. företag och inom offentlig sektor. Vi är väldigt glada för att det blir en utredning med direktiv om att jämställdhetsmärka produkter och tjänster. Jag skulle i dag vilja föra fram ett förslag, nämligen att man skulle kunna jämställdhetsmärka även reklam. Det skulle kanske till utredningen kunna ges ett tilläggsdirektiv om jämställdhetsmärkning av reklamen. En sådan jämställdhetsmärkning skulle vara en väldig konkurrensfördel för många företag, precis som miljömärkningen i dag är. Jag hoppas att få höra vad Sonja Fransson säger om det. Vi tar vidare i vår motion upp frågan om positiv särbehandling. Både JämO och andra myndigheter som vi har kontaktat om detta, nämligen SJ, landsting, Skolverket och Socialstyrelsen, tycker att positiv särbehandling är en väg att komma framåt i jämställdhetsarbetet. En tredje fråga som vi tar upp är att JämO:s roll inte bara skall avse arbetslivet. Vi vill få en i lag fastställd utvidning av JämO:s kompetensområde så att det sträcker sig också utanför arbetslivet. Vi tittar i det sammanhanget bl.a. på de s.k. Parisprinciperna. Jag hoppas att Sonja Fransson och regeringen så småningom kommer att gå oss till mötes i det sammanhanget.
Herr talman! Vi tycker att det är väldigt intressant att pröva en jämställdhetsmärkning. Det är också därför som en utredning har tillsatts. Tanken är den att detta till att börja med skall prövas inom två tjänsteområden och inom två tillverkningsområden. Såvitt vi förstår är det inte så helt enkelt att ta fram regler och riktlinjer för detta. Låt oss alltså först pröva detta, så att vi får se vart det kan leda till när det gäller medier och annat. Vi har en tryckfrihetslagstiftning som är väldigt viktig. Inte minst pågår det inom medievärlden en etisk diskussion, som onekligen behöver vara aktiv. Det som Barbro Johansson tog upp i sitt tidigare anförande är förskräckligt. Självklart måste vi ha en stark opinion mot mediernas exploation av kvinnor och mot deras syn på kvinnor.
Herr talman! Jag tror att Sonja Fransson och jag i mycket är överens när det gäller jämställdheten, men jag vill fortfarande trycka på att man bör börja med att titta på reklamen. Många flickor drabbas av ätstörningar, och vi får just nu veta att många 15 åringar vill ändra på sin kropp. Detta är företeelser som påverkas av medierna. Vi kan i tidningar se att det ges budskap om att 13-,14 och 15-åringar inte skall vara nöjda med sin kropp. Det är ganska horribelt. Vi har i vuxenvärlden ett stort ansvar för att ändra på detta. Min andra fråga gällde att JämO:s kompetensområde skall utvidgas till att också gälla utanför arbetslivet.
Herr talman! Jag delar Barbro Johanssons syn på bl.a. mediernas roll. Den etiska diskussionen måste lyftas fram. Om det skall till lagstiftning eller inte för detta är en annan fråga. Däremot måste vi föra en aktiv diskussion, och medierna måste själva sanera sin verksamhet. Jag tror att det är oerhört väsentligt. Vi är i övrigt väldigt tydliga i vår uppfattning att lagstiftningen om JämO och om jämställdheten har arbetsrättslig karaktär. Vi vill inte för närvarande ändra på detta.
Herr talman! Den första delen av Sonja Franssons inlägg bar idyllens prägel. Hon sade att man nu är mera far än förr. Ja, jag tror att förhållandena säkerligen har förbättrats, men det är inte detsamma som att de är bra. Förbättringen har till stor del att göra med det reala politiska beslut som togs på förslag av en tidigare regering, med Bengt Westerberg som propositionsskrivare, om att vi skulle få en pappamånad. Socialdemokraterna tvekade till en början, men vi lyckades vinna över dem, och mer än 90 % av kammarens ledamöter ställde sig bakom reformen, som jag tror var bra. Sonja Fransson lät förstå att eventuella förbättringar har mycket att göra med träget socialdemokratiskt arbete. Hon lade till "genom decennier", och då reagerade jag. Man skulle också kunna säga att jämställdhetsarbetet har mötts av ett träget motstånd från socialdemokraterna, framför allt mot den stora och avgörande reform som har gällt sedan 1980. Det krävdes mycket av insatser för att genomdriva den i slutet på 70-talet. Socialdemokraterna och de dåvarande kommunisterna allierade sig då med Svenska Arbetsgivareföreningen och LO och drev ett hårt motstånd, men vi lyckades få igenom reformen. I dag ställer sig socialdemokraterna bakom de aktiva insatser som jämställdhetslagen påbjuder. Jag är bekymrad över att Sonja Fransson tar den höga arbetslösheten så enkelt att hon säger att kvinnorna har klarat sig bättre. Att kvinnor i rådande massarbetslöshet skulle utbilda sig mera var den enda åtgärd som återstod när socialdemokraterna i landstingen med regeringens godkännande avskedade över 70 000 personer i sjukvården, inte därför att det saknades arbete utan möjligen därför att finanserna var svaga.
Herr talman! Jag tar inte alls lätt på arbetslösheten. Vi skall bekämpa den på många olika sätt. Men att kvinnor aktivt har gått in i utbildning är ett viktigt faktum. Vi kan tydligt se att den som har en låg utbildning har väldigt svårt att få ett arbete, medan den som har en högre utbildning har lättare att få ett arbete. Jag tycker att det är en aktiv företeelse att ungefär 70 % av dem som deltar i kunskapslyftet är kvinnor. Att kvinnor faktiskt väljer att utbilda sig för att få en bättre situation på arbetsmarknaden tycker jag är oerhört positivt. Vidare är äldreomsorgen och barnomsorgen liksom tidigare oerhört väsentliga för kvinnors möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Nu tycker vi att männen skall ta ett större ansvar. Vi tycker att det är bra med pappamånaden. Jag håller med om att den var ett sätt att gå vidare. Det gäller nu att påverka männen att ta ett större ansvar i hemmet, så att fördelningen av yrkesarbete och hemarbete kan förbättras.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att det behövs en bra utbildning för att kunna få högre befattningar, som naturligtvis också kvinnor behöver få chanser till. Men en hel del av dem som har gått in i utbildning gjorde det inte därför att de ville satsa på det just då utan därför att de blev avskedade från de jobb som de kände för och hade ett oerhört stort behov av. Jag ville påpeka att detta får ses som ett nederlag. Den andra delen av Sonja Franssons inlägg innebar att hon övergick från idyll till verklighet. Jag skall hålla henne räkning för att hon erkände att läget inte är bra. Vi föreslår nu att man skall ta tag i oskäliga löneskillnader, utreda lönediskrimineringen, se till att fler män kommer in i kvinnoyrken, att JämO:s roll bör stärkas och att opinionsbildningens betydelse för föräldraledigheter skall hållas fram. När dessa förslag från liberalt håll kommer här, säger socialdemokraterna ganska oengagerat: Vi håller på och utreder. Jag har inte känt någon garanti för att det kommer att hända så mycket. Till sist, herr talman, vill jag ta upp EU konferensen om jämställdhet. Jag tror att det skulle vara ett gott tips att Socialdemokraterna och regeringen rent av på den punkten tog och kvoterade, därför att vid jämställdhetskonferenser i internationellt perspektiv - också i svensk regi ibland - har det varit så att alltför få män har engagerat sig i den debatten och tagit tag i dessa viktiga frågor.
Herr talman! Oskäliga löner är inte acceptabelt. Det jobbar vi med. Jämställdhetsombudsmannen arbetar aktivt med detta. Vad vi skall se över i utredningen är om vi kan få ännu bättre verktyg för att se till att vi får bort de oskäliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Det är inte så att vi inte gör någonting. Det är viktigt med den attitydpåverkan som har pågått, och det är viktigt med de frågor som Jämställdhetsombudsmannen har tagit fram om detta. Men vi tror att vi behöver förändra och skärpa lagstiftningen, och det är därför vi har tillsatt en utredning. Dessutom behöver vi se över lagstiftningen utifrån de EG-domar som har fällts tidigare.
Herr talman! Vi hörde att UNDP har utnämnt Sverige till världsbäst på jämställdhet. Det kanske är så att de som har gjort det har lyssnat på socialdemokraternas högtidstal och mångordiga retorik, och det kanske inte är så lätt för dem att se skillnad mellan det å ena sidan och den bistra verkligheten för många kvinnor i Sverige å andra sidan. Den egna inkomsten ger kvinnorna kraft och oberoende, sade Sonja Fransson. Nu är det ju så att mer än 50 % av kvinnorna i Sverige jobbar inom den offentliga sektorn, och inom de stora kvinnodominerade verksamhetsområdena är lönerna mycket låga. Enligt Kvinnomaktsutredningens undersökningar är det så att inte mindre än 70 % av de svenska kvinnorna är helt beroende för sin försörjning av det offentliga med lön eller bidrag eller bådadera. Så vad som faktiskt har hänt är att svenska kvinnor har tvingats byta ett beroendeförhållande mot ett annat. De är mer oberoende av en man för sin försörjning, men mer beroende av det offentliga än kanske i något annat land. Tycker Sonja Fransson verkligen att jämställdheten har tagit några jättekliv framåt genom den utvecklingen?
Herr talman! Jag tycker inte att vi har tagit jättekliv. Jag tror inte att man tar jättekliv. Jag tror att det är ett enträget arbete som har pågått i decennier, som jag sade. Vi har kommit långt inom väldigt många områden i Sverige, och det är viktigt att hålla fram och också vara stolta över. Det behöver inte betyda att vi är nöjda med hur långt vi har kommit; självklart inte. Jag påtalade väldigt tydligt att det finns brister och att det finns mycket att göra. När det gäller offentlig sektor: Ja, vi har väldigt många kvinnor inom offentlig sektor, och där skulle vi behöva ha fler män. Det är det första. Det andra är att även om man går över till entreprenader, som moderaterna gärna vill - det finns i dag - finns det inget som säger att man har fått högre löner för att det är en entreprenad. Och det är fortfarande skattemedel som också betalar entreprenaderna. Så länge vi har skatter som betalar så är det svårt, om man inte är beredd att betala mer i skatt. Det är det som det handlar om. Hur mycket är vi villiga att betala i skatt? Ja, vi menar att vi är villiga att betala väldigt mycket i skatt för att få en god omsorg och bra vård och för att människor, t.ex. de som arbetar inom vårdsektorn, framför allt kvinnor, skall få en bra lön. Det är vi beredda på. Men det handlar då om hur mycket skatt vi kan lägga. Vad är vi beredda att betala?
Herr talman! Ja, hur mycket skatter är vi beredda att betala? Sverige har redan världens högsta skatter, men vi har långt ifrån världens bästa omsorg eller välstånd. Så man kan verkligen fråga hur ni socialdemokrater använder skattebetalarnas pengar. SKAF gjorde en undersökning i somras, någon gång under inledningen av valrörelsen, då man gick ut och frågade sina medlemmar som tidigare hade arbetat i offentlig sektor och nu hade gått över i privat verksamhet hur de upplevde sina arbetsförhållanden på det ena eller andra stället. Och det var slående hur nästan alla som hade gått över i privat verksamhet vittnade om att de var mycket mer tillfreds med sin arbetssituation. De tyckte att de hade fått större möjlighet till påverkan på det egna arbetet, planering av arbetstider osv. Det visar sig också att i privata verksamheter kan man betala helt andra löner än i Sverige. Vi betalar världens högsta skatter, och vi har världens största offentliga sektor, men ändå är det så att kvinnor är underbetalade och inte kan leva på sin lön. Tycker Sonja Fransson att det är att ge kvinnorna kraft och oberoende? Tycker Sonja Fransson att detta är värdigt ett civiliserat samhälle?